Herr talman! Jag vill ställa ett par frågor till Karin Olsson. Den första rör auktioner. Anser Karin Olsson att det finns en stor risk att auktionsverksamhet på Internet kommer att hämmas av förslaget? Är det i så fall önskvärt? Den andra frågan gäller vad det är som är så angeläget att ändra på i den ordning som i dag råder inom postorderföretagen när det gäller återbetalning. Det gäller frågan om att återbetala expeditionskostnader osv. och inte bara köpeskillingen.
Herr talman! Man har gjort olika tolkningar om frågan om återbetalning. Det som har framförts i reservationerna är att tolkningen skulle kunna göras på olika sätt. Det kan nog stämma. Lagrådet har inte sagt någonting om att tolkningen skulle vara fel. Lagutskottet ansvarar för konsumenträtten. Vi som är i majoritet i utskottet tycker att vi har att tillvarata konsumenternas intressen. Det tycker vi att vi gör bra. Skulle det däremot visa sig att detta inte stämmer går det att pröva i EG-domstolen. På det sättet går det att möjligen få en förändring.
Herr talman! Det är tveksamt om den förändrade ordningen på återbetalning är i konsumentens intresse. Kostnaderna som näringsidkaren får kommer att sättas på priset på varorna. Någonstans ska pengarna tas. Jag är lite tveksam till det. Om det finns vissa tolkningssvårigheter kunde den rådande ordningen ha fått vara kvar tills vidare, så hade vi fått se vad som hade hänt. Jag fick inget svar på frågan om auktioner hämmas av lagen. Anser Karin Olsson det?
Herr talman! Jag ber om ursäkt att jag glömde frågan om auktioner. Jag tror inte att det behöver innebära att det blir en hämmande effekt på auktioner. Tvärtom, jag tror att när människor upptäcker att det går att lita på det som handlas via Internet kommer Internet att användas på ett bättre sätt. Handeln på Internet kommer att öka, vilket många av oss tycker är bra. Sedan var det frågan om att lägga mer på priset på varan. Vi får nog betala för mycket annat som jag inte tror är lika angeläget som att betala den lilla kostnaden. Den slås ut på alla varor. Det gäller de 30 miljarder kronor vi faktiskt betalar i form av reklamkostnader. Det är för mig inte något stort problem just att den kostnaden skulle fördelas på samtliga som handlar. Den tryggheten kan vara bra för att stimulera
Herr talman! Jag skulle vilja fråga Karin Olsson om hon tycker att riksdagen har haft tillräckligt rådrum i detta fall. Om det hade blivit en majoritet, hade vi haft möjlighet att återremittera ärendet? Jag tycker inte att tre år är en kort tid. Jag tycker att det är en lång tid för regeringen att genomföra direktivet. Om man nu hade så bråttom hade man kunnat ta direktivet rätt av och inte gjort ändringar. Det är det jag kritiserar. När det gäller ångervecka eller arbetsdagar har jag frågat någon varför man inte kan använda ordet arbetsdagar. Då sägs det att det inte är vanligt i Sverige. Här talar man om ångervecka, och därför kan man inte lägga in ordet arbetsdagar. Det är det besked jag har fått, och det är det jag bygger mina argument på.
Herr talman! Det var inte det jag frågade Berit Adolfsson om, utan det var insinuationen att svenskar inte vet vad arbetsdagar är som jag ville ha svar om. Jag tror att alla svenskar begriper orden kalenderdagar och arbetsdagar. Det var insinuationen från Berit Adolfsson som stötte mig och som jag gärna skulle vilja att vi fick svar om. När det gäller den tid vi har haft på oss är det klart att jag också kan säga att vi har haft ganska ont om tid i den här frågan. Samtidigt har vi från majoriteten bedömt att vi är beredda att fatta det här beslutet på de grunder vi har. Dessutom har direktivet varit känt sedan 1997, så det bör inte vara en överraskning för dem som kommer att drabbas av direktivet och genomförandet.
Herr talman! Jag är ledsen, men det händer ofta att Karin Olsson misstolkar mig och säger att jag insinuerar när jag bara beskriver. Jag tycker inte att jag insinuerade. Jag sade bara att det verkar som om man inte kan använda ordet arbetsdagar därför att det tidigare inte har använts i svensk lagstiftning. Det var det som jag syftade på.

Herr talman! Angående betänkandet LU21 rörande Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal vill jag först yrka bifall till utskottets hemställan med undantag av det som rör återbetalningens omfattning och kostnaderna för återsändande av beställda varor. Jag yrkar där bifall till reservationerna 7 och 9. Från vår sida har vi inte motionerat på propositionen, utan vi har ansett att vi kan ställa oss bakom den till allra största delen. Inom Centerpartiet anser vi det viktigt att konsumenterna har en stark ställning på marknaden, och betänkandet är ett steg i den riktningen. Vi är överens med utskottsmajoriteten, frånsett de två reservationerna, om de förslag som går längre än EU-direktivet. Lagförslaget angående distansavtal är i vissa delar komplicerat, delvis beroende på att det omfattar elektronisk handel, där det hela tiden sker utveckling. Jag är övertygad om att distansavtalsfrågorna kommer åter inom en snar framtid. Angående förslaget som avser auktioner delar jag utskottsmajoritetens ställningstagande. Vi anser att det finns starka skäl för att auktioner som sker elektroniskt ska omfattas av konsumentskydd. 14 kalenderdagar i stället för EU:s direktiv på 7 arbetsdagar tycker vi är bra. Det är också bra att ångerfristen uttrycks i kalenderdagar. En ångerfrist på 14 dagar kompletterad med att minst 7 arbetsdagar alltid ska gälla ger konsumenten trygghet om flera helgdagar infaller under ångerfristen. För de fall där konsumenten vid köp via Internet inte har erhållit information om ångerrätten föreslår regeringen en yttersta tidsgräns för utövande av ångerrätt på ett år. Det kan tyckas vara en mycket lång tid, men lagen gäller ju enbart vid brister i information från näringsidkarens sida. Vi instämmer här i utskottsmajoritetens förslag. Då det gäller återbetalning vid hemförsäljning och telefonförsäljning har regeringen föreslagit att näringsidkaren ska ta ett mycket större ansvar för omkostnader i samband med retur av varan. Vi delar inte regeringens bedömning på den punkten utan stöder reservation 7. Jag anser att det är orimligt att begära att näringsidkaren ska betala kostnader som uppstår därför att en konsument vill ha hem en vara för påseende. Omfattningen av återbetalningsskyldigheten ska endast motsvara varans värde. Angående kostnader för återsändande vid utövande av ångerrätten stöder vi reservation 9. Vi tycker att det är viktigt att konsumenterna har en stark ställning, men för den skull bör vi inte ta ifrån dem allt ansvar. Därför bör de extra kostnader som uppstår i form av frakt och administration betalas av kunden. Endast i fall av leverans av felaktiga varor och ersättningsvaror kan det åligga näringsidkaren att betala omkostnaderna. Nytt förslag är också att konsumenten ska få behålla varan till dess att försäljaren fullgjort sin betalningsskyldighet. 30 dagar har näringsidkaren på sig att återbetala till kunden om denne ångrat sitt köp. Sker återbetalningen veckan efter de föreslagna tre månaderna har konsumenten rätt att behålla varan och även den försenade återbetalningen. För de affärsförbindelser som avslutas inom den angivna tiden medför förslaget inga negativa effekter för näringsidkaren - däremot får det naturligtvis konsekvenser för dem som inte följer bestämmelserna. Vi stöder här konsumenterna och står bakom majoritetsförslaget.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i debatten, men jag känner ett behov av att ta regeringen i örat lite grann, eller hur jag ska uttrycka det. Jag tycker att det är viktigt att vi i riksdagen markerar mot regeringen att det är klart otillfredsställande att komma med en så pass stor och viktig proposition så sent. Det får återverkningar för näringsidkarna, som både Berit Adolfsson och Kjell Eldensjö har sagt. Vi måste erkänna att det inte är bra. Riksdagen hade alltså inget val. Hade vi väntat och skjutit på ikraftträdandet, vilket vi hade önskat, hade det varit ett fördragsbrott, och Sverige kunde ha blivit bötfällt, i varje fall i teorin. Jag vill än en gång understryka detta, och jag säger det för protokollet, som jag utgår från att regeringen läser: Gör inte om detta en gång till! Låt oss få mer tid!
Herr talman! Jag ska fatta mig kort.

Det torde bero på att denna debatt i tiden har råkat komma att sammanfalla med ett sedan länge planerat möte mellan utskottet och Riksdagens revisorer. Eftersom utskottet är angeläget om goda relationer med Riksdagens revisorer får man förmoda att ett stort antal ledamöter befinner sig där. I det betänkande, FöU4, som vi behandlar i dag tas upp ett antal motioner, närmare bestämt två som väckts med anledning av propositionen Det nya försvaret och tolv som väckts under den allmänna motionstiden. Utskottet är enigt - inga reservationer föreligger. Enigheten är dock att betrakta som en enighet i form och inte i sak, eftersom vi har varit eniga om att inte ta ställning till dessa motionsyrkanden som rör totalförsvarsplikten, utan avvakta tills regeringen kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag med anledning av Pliktutredningen, som presenterades i mitten av mars. Med det vill jag bara yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de motioner som vi har varit eniga om att avstyrka.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att kommentera några av de frågor som har tagits upp i betänkandet, även om de stora avgörandena som gäller pliktfrågorna och personalförsörjningsfrågorna inte kommer att komma upp på riksdagens bord än på länge. Pliktsystemet står trots allt inför väldigt stora förändringar. Vi har ju sett hur antalet värnpliktiga har minskat till mellan 15 000 och 18 000, vilket innebär att kanske en tredjedel av årskullen kallas in. Man måste naturligtvis se till att vi får en ordentlig och genomlysande diskussion när förutsättningarna kommer att förändras. Vi kan inte heller se värnplikten isolerad, utan den är ju en del av försvarets hela personalförsörjning. Tyvärr, måste jag säga, har frågan hamnat något i otakt genom att regeringen först nu tillsatt en utredning om den övriga personalförsörjningen. Vi måste faktiskt se på hela skalan av anställning, korttidsanställning, kontraktsanställning och värnplikt för att vi ska få bästa nytta av de resurser som våra värnpliktiga utgör. Utbildningen måste också utnyttjas på det allra bästa sättet, särskilt med tanke på de specialkunskaper som faktiskt krävs i det moderna försvaret. Under den kommande processen behövs det en bred och ärlig debatt om värnplikten som på ett mycket handfast sätt ingriper i tillvaron för våra ungdomar. Den betyder också mycket för hur vårt försvar ska fungera. Det har oroat mig något när de som förordat ett mindre försvar i nästa ögonblick kräver större plikt. Vi har också de senaste åren haft en orimlig situation när resurser och antalet värnpliktiga inte har stämt överens. Värnpliktiga har fått nej tack några dagar eller några veckor före de ska rycka in. Då har de kanske hyrt ut bostaden, slutat studierna eller sina jobb. Så kan det naturligtvis inte få gå till. Med anledning av motioner från bl.a. Vänstern och Miljöpartiet om avkriminalisering av värnpliktsvägran som behandlas i betänkandet vill jag också slå fast att det naturligtvis inte kan gå till på det sättet. Straffet för den som inte ställer upp måste vara både kännbart och rättvist i förhållande till dem som ställer upp. Pliktsystemet är en nödvändighet för det lilla landets försvar. Det innebär att vi har en allmän plikt och tvång att tjänstgöra. Tvånget är en mycket allvarlig sak. Det innebär att alla måste ställa upp och att alla ska mönstra även om inte alla inkallas. Uttaxeringen av en pliktperiod, oavsett längd, kan bara motiveras av ett tydligt behov. Omfattningen ska naturligtvis dimensioneras efter försvarets behov. Det är också ett krav att vi har en utbildning av tillräckligt hög kvalitet som ger kompetens att lösa uppgifter inom det moderna försvaret och motsvara de krav som försvaret ställer. Vi får dessutom inte glömma bort att många svenska soldater i dag faktiskt tjänstgör i internationella insatser och därmed också utsätts för verkliga risker. Jag vill också säga att vi moderater ser positivt på att plikttvånget balanseras av en möjlighet och rättighet till utbildning genom Pliktutredningens förslag på korttidsutbildning på tre månader för den som inte tas ut till värnpliktsutbildning. Men vi tycker att det hade varit bra om man dessutom hade belyst möjligheten till en sådan korttidsutbildning för alla. Den skulle kunna ses som en grund för vidareutbildning, som komplement till specialistkompetens och kanske som grund till hemvärnet. Man borde också ha sett på möjliga kombinationer av anställningar och utbildningar för att utnyttja utbildningen på bästa sätt. I motioner och i Pliktutredningen föreslås kvinnlig värnplikt. Vi moderater anser emellertid att det är helt orimligt att kräva att tvånget ska vidgas till att avse värnplikt även för kvinnor i ett läge när antalet värnpliktiga halveras. Det visar sig också i opinionsundersökningar att svenska folket är emot det här förslaget. I någon undersökning var det hela 73 % Kvinnor har, som det är, rätt att på frivillig grund göra värnplikt. Detta är för övrigt helt i linje med utvecklingen mot rekrytering med allt större frivillighet och motivation. Det vore naturligtvis mycket bättre om många fler kvinnor gjorde värnplikten. Då skulle försvaret tjäna i kompetens och bättre organisation. Föreställningar och attityder behöver naturligtvis förändras. Det är detta som är den stora utmaningen, och inte att utvidga plikten. Målet måste vara en aktiv rekrytering till försvaret baserad på en attraktiv utbildning och tjänstgöring som kan locka fler kvinnor till försvaret utan tvång. En sådan aktiv rekrytering till försvaret baserad på en attraktiv utbildning och en meriterande tjänstgöring med rimlig ersättning är det riktiga sättet att locka fler kvinnor till försvaret. En sådan aktiv rekrytering ökar frivillighet och motivation och ger den bästa möjligheten till att vi får rätt kvinna och, herr talman, rätt man på rätt plats i ett väl utvecklat kvalitativt försvar. Herr talman! Med detta vill jag instämma med föregående talare och yrka bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 4.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter och åhörare! Ni är få, men naggande goda. Jag vet inte för vilken gång i ordningen som jag tar till orda om värnplikten och de värnpliktigas situation. Det är ett mycket viktigt och angeläget ämne. Men än en gång i de här debatterna kan vi bara hänvisa till att det slutliga ställningstagandet och beslutet inom området kommer att ske vid ett senare tillfälle. Jag skulle kunna vara lika kort som Tone Tingsgård, men vi har väckt många motioner i frågan. Därför vill jag ändå passa på tillfället att ta upp detta. Utskottet har behandlat en mängd motioner som är väckta under det här riksmötet som har med värnplikten att göra. Eftersom det inte ska fattas beslut i frågan, har vi inte lämnat in några reservationer. Vi har varit eniga i utskottet om det här svaret. Pliktutredningen har haft till uppgift att utreda frågorna och har just lagt fram sitt betänkande. Det är en mycket tjock lunta. Nu ska frågan ut på remiss, och riksdagen kommer att behandla den efter den här remissomgången och efter det att regeringen har lagt fram sin proposition. Men vi vill ändå föra fram några viktiga principer redan nu. Vi har inte ställt oss bakom Pliktutredningens förslag om fängelsestraff för totalvägran. Vi förordar i stället samhällstjänst. I motionen i samband med propositionen Det nya försvaret hävdar vi med kraft vår ståndpunkt att hålla fast vid värnplikt och värnpliktsförsvar. Här skiljer vi oss inte från majoriteten. Men det är ändå väldigt viktigt att påtala detta med tanke på den diskussion som av och till kommer upp om frivillighet när försvarets omfattning minskar, och därmed behovet av värnpliktiga i samma omfattning. Det handlar ju om demokrati och att de värnpliktiga ska komma från alla samhällsklasser och kulturer. När det gäller ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund har Vänsterpartiet en motion där frågan om dessa ungdomar ska få göra sin värnplikt i samma utsträckning som andra finns med som en del av innehållet i motionen. Detta är mycket angeläget ur flera aspekter. Vid katastrofbranden på Hisingen var det många som visade misstro mot hur räddningsarbetet sköttes i det akuta skedet. Många av våra invandrare är ju flyktingar och har en mycket negativ bild och erfarenhet av människor i uniform. Senare mildrades ju den här misstron, och den har t.o.m. förändrats till det motsatta. Men man måste ta den akuta misstron på allvar. Eftersom en del av försvarets uppgifter är att bistå samhället vid svåra påfrestningar i fred är det betydelsefullt att alla grupper i samhället känner sig delaktiga i verksamheten. Många kommer kanske att möta militär personal på grund av detta. Då många invandrare känner sig marginaliserade och stående utanför det svenska samhället är det också betydelsefullt att kunna få göra sin värnplikt på samma villkor som andra. Det är en av många delar för att känna sig delaktig i samhället. Utskottet har inte tagit ställning till den här frågan eller föreslagit förändringar av regler eller dylikt. Men Vänsterpartiet kommer nogsamt att följa upp frågan, och vid behov kommer vi naturligtvis att trycka på i syfte att uppnå målet att fler av våra invandrarungdomar ska få göra värnplikt. Herr talman! Under arbetet med Pliktutredningen har vi också ställt oss bakom förslaget att det inte bara är män utan också kvinnor som ska mönstra med plikt. Nu får vi se vad remissinstanserna säger om det förslaget. Utskottet har alltså inte tagit ställning. Vänsterpartiet anser också, och vi har ansett hela tiden, att villkoren för de värnpliktiga måste förbättras vad gäller ekonomisk ersättning. Det är än viktigare i dag att villkoren förbättras när det antal av dem som mönstrat som verkligen gör sin plikt har minskat. Vi anser att det är behoven som ska styra, och där är vi nog ganska överens, allihop. Värnpliktsutbildningen måste vara bra, och den enskilda måste känna att det är en meningsfull tid inom försvaret eller civilförsvaret. De som gör sin värnplikt ska verkligen känna att de har nytta av den också framgent och att man tillägnar sig kunskaper som kan användas senare i livet. Det civila meritvärdet måste också öka. Har man t.ex. tagit körkort för lastbil under utbildningen måste man kunna överföra det till det civila livet. Man ska också ha möjlighet till studier under värnpliktstiden. Delar av utbildningen kan t.ex. också ge möjlighet att få ett intyg eller bevis som man sedan kan använda när man söker jobb eller går vidare i utbildningen. Kära riksdagsledamöter! Åhörare! Herr talman! Diskussionen om de värnpliktigas situation och om villkoren kommer att gå vidare. Med det här som bakgrund yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Pliktsystemet har en avgörande betydelse för folkförankringen av totalförsvaret, men även för personalförsörjningen. Herr talman! Det är väldigt beklagligt att Pliktutredningen inte var i fas med det försvarsbeslut vi fattade här i kammaren den 30 mars i år. Det här är nämligen så pass viktiga frågor. Vi talade då om att det var ett helhetsbeslut vi fattade, men tyvärr var inte de här frågorna riktigt i fas. Men det finns all anledning att återkomma till de här viktiga frågorna. Tyvärr har det också medfört att utskottet inte tagit ställning i de viktiga frågor som vi nu diskuterar, bl.a. mönstringsfrågan som Berit Jóhannesson var inne på. I de tider då vi anser att vi inte har ekonomiska möjligheter att utbilda alla måste vi hitta ett system som är utformat så att vi tillvaratar de mest motiverade och de mest lämpade av såväl den manliga som den kvinnliga delen av befolkningen. Herr talman! Meritvärderingen måste öka. Det ska vara en merit att ha gjort sin värnplikttjänstgöring. Även ersättningsfrågorna till dem som tjänstgör är viktiga. Men utskottet har inte heller här aktivt tagit ställning. Regeringen har aviserat att man avser att höja dagersättningen. Det ser vi positivt på. Men vi får återkomma. Låt inte debatten tystna. Vi kommer att fortsätta att driva de här viktiga frågorna.

Herr talman! Högt ärade ledamöter i kammaren! Protokollsläsare! Vi har ett betänkande där det råder enighet om just det faktum att vi inte tar ställning till alla de motioner som lämnats in därför att vi avvaktar en regeringsproposition till följd av den pliktutredning som har gjorts. Det är viktigt att känna till den bakgrunden eftersom flera av motionerna som har lagts fram ändå är viktiga och relevanta att ta ställning till. Miljöpartiets syn på att avkriminalisera militärvägran bygger på den djupt otillfredsställande situation som råder i dag där bara en tredjedel av den manliga befolkningen kallas in. Två tredjedelar kallas inte in. Kvinnorna kallas inte heller in. Vi hamnar i situationer som innebär att personer som inte är motiverade och som inte vill kan tvingas. Om man då vägrar kan man straffas med frihetsberövande, medan personer som är motiverade och vill delta i totalförsvaret kan nekas. Det här är inte en rimlig situation. Det har blivit allt tydligare med det minskade behovet av att kalla in personal. Vi föreslår i stället ett system som bygger på frivillighet där man genom ekonomisk ersättning, genom att erbjuda utbildning som också är användbar i det civila samhället och genom att kunna tillgodoräkna sig utbildningen vid fortsatta studier får möjlighet att rekrytera personal med bra och hög kvalitet. Det här innebär att man skulle få folk som gör värntjänst som utgör bra ambassadörer för Sveriges totalförsvar. Här har vi alltså en uppfattning som går tvärtemot den som Anna Lilliehöök redogjorde för för moderaternas räkning. Däremot är vår inställning identisk med moderaternas när det gäller synen på Pliktutredningens förslag om kvinnlig värnplikt. Liksom moderaterna anser Miljöpartiet att det är helt fel väg att gå. Här används ofta jämställdhetsargumentet för att genom tvångslagstiftning och hot om straff få kvinnor att göra tjänst. En annan väg att nå jämställdhet är att låta kvinnorna fortsätta att frivilligt söka sig till totalförsvaret och att låta denna frivillighet också omfatta männen. Det är alltså jämställdhet genom frivillighet eller jämställdhetssträvan genom tvångslagstiftning och straff. Jag tror att det förstnämnda, det som bygger på frivillighet, är en bättre väg. Men jämställdhetsaspekten finns också på ytterligare ett område. Jag är glad över att vi i utskottet enades kring skrivningar som föll av motionen från Amanda Agestav, Kristdemokraterna, just när det gäller männens attityd. Det är svårt i dag för kvinnor att känna sig hemma i den militära delen av totalförsvaret av olika historiska skäl. Det är en brist. I det framtida försvaret tillmäts ju den fysiska styrkan allt mindre vikt och det är helt andra kompetenser som blir allt viktigare i totalförsvaret. Många av de kompetenserna är det just kvinnor som kanske besitter allra mest. Här krävs det att man ser till attityderna till jämställdhet hos dem som vill göra tjänst i försvaret. På samma sätt som vi inte önskar människor med nazistiska attityder som har dömts för nazistiska aktiviteter i det svenska totalförsvaret vill vi inte heller se människor med nedvärderande attityder till jämställdhet och kvinnor eller som har dömts för våld mot kvinnor. Det är viktigt att se på det här. Jag kan inom parentes också bara ge en egen reflexion efter ett besök på den svenska bataljonen i Bosnien. Jag kunde konstatera att det i affären där personalen kunde handla fanns porrtidningar med nakna kvinnor, och det är kanske inte uppmuntrande för kvinnor som vill göra en insats i internationella sammanhang att se de här attityderna finnas på det sättet. Jag är därför glad över de skrivningar vi har enats om i utskottet som en följd av Amanda Agestavs motion. Slutligen kommer vi inom en förhoppningsvis inte alltför avlägsen framtid att behandla en proposition från regeringen rörande de här frågorna som en följd av Pliktutredningen. Jag hoppas innerligt att regeringen avvisar flera av de stolligheter som Pliktutredningen har föreslagit. Man har föreslagit totalförsvarsutbildning för skolbarn i skolorna. Man vill vidare bryta traditionen av frivillighet i utlandstjänst och i stället införa tvång för vissa uppgifter, och man har ett förslag om kvinnlig värnplikt. Jag hoppas att inget av detta kommer att återfinnas i en framtida proposition, men vi får anledning att återkomma till det när debatten om detta förs här i riksdagen. Herr talman! Jag yrkar i likhet med tidigare talare bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tänker inte förlänga den här debatten, eftersom vi i stort sett är överens. Det finns en reservation som gäller en inte alltför stor tvistefråga, nämligen sotningsväsendet. Det är en reservation som avgivits av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Jag yrkar bifall till den. Vi är i stort överens om att det är viktigt att det kommer till ett slutligt avgörande beträffande sotningsmonopolet och att vi får en situation som skiljer sig från det monopol som vi har i dag. Vi har från de nämnda tre partierna lyssnat på regeringen, som säger sig inte riktigt ha ett grepp om hur det kommer att fungera, särskilt i små kommuner, vid en förändring av den monopolsituation som vi har. Jag tror dock att det i stort sett kommer att bli ett förslag som samtliga partier redan under nästa år ska kunna ställa sig bakom. Jag yrkar återigen bifall till den reservation som vi har avgivit.

Herr talman! Jag vill instämma i Ola Rasks anförande, som jag inte ska upprepa. Jag konstaterar bara att betänkandet behandlar två följetonger. Den ena är sotningen, och den andra är frågan om en katastroffond. Beträffande sotningen är vi i utskottet helt överens i sak. Det finns en reservation, men den handlar inte om innehållet och målsättningen att komma bort från sotningsmonopolet. Det gäller mera frågan om vilken volym vi ska ha på högtalaren när vi talar med regeringen. Jag menar att det räcker med det föreliggande förslaget. Jag tycker dessutom att vi har fått en bra genomgång med Försvarsdepartementets nytillträdda statssekreterare och menar att hon bör få en chans att lösa den här frågan. Hon verkar ha en sådan ambition. Jag förlitar mig på det och hoppas att vi ska kunna komma fram till en lösning av denna gamla och sega fråga. Beträffande katastroffonden tycker jag att utskottskansliet har gjort ett bra arbete. Man har ansträngt sig för att kolla upp läget också i andra länder, och jag är tacksam för det. Tyvärr har svaren inte kommit fram så snabbt, men vi fick så sent som för ett par timmar sedan ett mejl från Försvarsdepartementet om förhållandena i Norge. Man har i Norge en sådan naturskadefond som vi har efterlyst i vår motion. Den sorterar dock inte under försvarsdepartementet utan under lantbruksdepartementet. Det kan alltså hända att vi i vårt sökande efter lämpliga alternativ har letat på fel ställen. Det är inte unikt för Sverige att det inträffar katastrofer och överraskande tillbud vars åtgärdande man inte har medel för att bekosta. Det pågår som sagt en beredning inom regeringen, och vi är nöjda med det. Vi räknar med att få återkomma i frågan, och vi har nu fått nya argument som vi kanske kan precisera nästa år i en ny motion.

Herr talman! I betänkande FöU5 behandlas olika delar av räddningstjänstens ansvarsområde. Jag avser att kort beröra två avsnitt i betänkandet. För det första kan jag konstatera att utskottet instämmer i kraven i en centermotion om framtagande av brandförsvarsplaner för våra nationalparker. Det borde i och för sig vara en självklarhet att områden med så stora naturvärden att de klassats som nationalparker ska omfattas av en planerad räddningsinsats i samband med sådana hot som t.ex. en skogsbrand utgör, men sådana planer finns inte generellt sett. Centerpartiets uppfattning är således att sådana planer utarbetas. Utskottet har inte ansett att det behövs ett tillkännagivande men skriver att frågan bör uppmärksammas i samband med utvärderingen av Tyresöbranden och att detta bör leda fram till att brandförsvarsplaner upprättas. Vi finner detta vara tillfredsställande. Herr talman! För det andra vill jag klargöra Centerpartiets ställningstagande vad avser sotningsväsendet. Vår ståndpunkt är helt klar, att sotningsmonopolet ska avskaffas. Det är också innebörden i utskottets skrivning. Konkurrensutsättning av olika verksamheter är som regel bra och helt i linje med Centerpartiets principiella uppfattning. Ibland kan dock konkurrensutsättning leda till orimliga kostnader för människor i glesbygd, där det inte finns en uttalad marknad. En avreglering av sotningsväsendet måste alltså ske på ett sådant sätt att landsbygden och glesbygden inte missgynnas servicemässigt och kostnadsmässigt. Centerpartiet har medverkat till en skrivning i utskottsbetänkandet som innebär att regeringen ska återkomma nästa år med ett förslag till upphävande av sotningsmonopolet där hänsyn tas till landsbygdens och glesbygdens speciella förhållanden. Företrädare för Försvarsdepartementet har inför utskottet redovisat att man utreder de speciella glesbygdsproblemen och att man har för avsikt att återkomma i frågan. Kraven i Miljöpartiets motion är således redan tillgodosedda i departementets arbete med frågan. Med tanke på regeringens avsiktsdeklaration finns det ingen anledning för utskottet att tillstyrka motionen och att speciellt understryka detta genom ett tillkännagivande. Det råder alltså enighet dels i utskottet, dels mellan utskottet och regeringen i sakfrågan. Reservationen från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet avser att det är onödigt att göra ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Jag tillstyrker reservationen.

Herr talman! I detta betänkande om samhällets räddningstjänst behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden. De frågor som berörs är det allmänna säkerhetsmedvetandet, transport av farligt gods, monopolet inom sotningsväsendet och en gemensam teknik för radiokommunikation. Utskottet är enigt förutom under mom. 4, som gäller sotningsmonopolet. Där finns, som andra här har nämnt, en reservation från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern. Jag återkommer till den. Den enskilda människans säkerhetsmedvetande och säkerhetsutbildning är en angelägen fråga. Skolverket har lagt fram ett förslag till Utbildningsdepartementet om nya målformuleringar för grundskolans kursplaner i syfte att utveckla elevernas kunskaper vad gäller nöd och katastrofsituationer. Denna viktiga fråga kommer väl så småningom att behandlas i en proposition eller på annat sätt. Även Statens räddningsverk har tillsammans med frivilligorganisationer och samverkande myndigheter inriktat sig på att stärka förmågan att hantera olyckor. Det här arbetet pågår och bör klaras ut så, att man kan räkna med att motionärerna kan känna sig ganska nöjda. Herr talman! Frågan om transporter av farligt gods har uppmärksammats genom de stora olyckor som har hänt. Man kan nog med fog säga att det inte är något fel på regelverken utan att det snarare är den mänskliga faktorn som spelat in. Vi har internationella regelverk som har godkänts på nationell nivå. Det görs en hel del på detta område, men det händer ändå olyckor. Oavsett orsaken till sådana olyckor måste man naturligtvis analysera och vidta de åtgärder som är möjliga för att minimera riskerna. När det gäller vägtransporter har det pågått utbildning i många år. Svenska åkeriförbundet har via sina länsföreningar haft utbildning i över 15 års tid både för medlemsföretag och för fordonsförare om transporter av farligt gods. Det är en viktig del. Men det är också viktigt att man har ett vägval för sådana transporter. Här har länsstyrelserna den stora och viktiga rollen att styra transporterna av farligt gods till vägar med mindre risker. Det är en sak som också kan göras genom de lokala trafikföreskrifterna. Sedan har vi sotningsmonopolet. Det har diskuterats och debatterats i denna kammare många gånger. Nu liksom under många år tidigare finns det förslag från en motionär om att sotningsväsendet ska avregleras. Tidigare års motioner har regelmässigt avstyrkts med motivering att utredning pågår, att ändringar förbereds och att ärendet bereds. Det har tagit många år, och ännu har ingenting hänt. Frågor och interpellationer har under flera års tid också handlat om detta ämne. Sotningsutredningen redovisades och överlämnades till regeringen i mars 1998. Vi hade därför förväntat oss att det skulle hända någonting, men tyvärr har det inte gjort det. Utskottet har i flera tidigare betänkanden förutsatt att en proposition skulle komma, men tyvärr har den uteblivit. Det är just av den orsaken som i varje fall några partier ansett, och som vid detta tillfälle blev utskottsmajoritet, att det är nödvändigt att man vidtar åtgärder snarast. Därför har vi kommit fram till ett tillkännagivande. Anledningen till det är just att regeringen trots påtalanden från utskottet och riksdagen inte har kommit med ett förslag. Det borde inte ta flera år att lösa en sådan fråga. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen under mom. 4.

Herr talman! Genom att göra långsiktiga investeringar i fred kan vi bygga upp den grundläggande stabilitet, styrka och flexibilitet som är helt avgörande när det gäller möjligheterna att möta och klara svåra påfrestningar på samhället. Det gäller påfrestningar i såväl krig som fred. Drygt 2 400 människor omkommer varje år, och omkring 130 000 söker vård årligen på grund av olyckor. Den sammanlagda kostnaden för olyckor uppgår enligt uppgift till minst 50 miljarder kronor per år. Det säger sig självt att det därför är bättre ur ekonomisk synpunkt att förebygga olyckor genom exempelvis en väl genomtänkt samhällsplanering i stället för att åtgärda och förbättra i efterhand. Men också ur medmänsklig synpunkt är det viktigt att förebygga skador så att de inte uppkommer. En förbättrad olycksförebyggande samhällsplanering är därför angelägen. Herr talman! Ökad kunskap, förebyggande av olyckor och begränsning av deras verkningar är en vinst både för den enskilda människan och för samhället i stort. Ökad generell kunskap om förebyggande åtgärder skulle därför höja det allmänna säkerhetsmedvetandet och förbättra förmågan att förhindra olyckor och möjligheterna att agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer och störningar i infrastrukturen. Därför anser vi kristdemokrater att det behövs utbildning och information om olycksförbyggande aktiviteter i en större omfattning än för närvarande. Enligt Räddningsverkets samlade handlingsprogram finns också ett klart utbildningsbehov för olika grupper av aktörer med intresse eller ansvar för att förebygga olyckor och skador. En bred och gemensam utbildning skulle kunna motverka sektorisering och öka samsyn och samverkan. Herr talman! De frivilliga försvarsorganisationer som finns inom det civila försvaret arbetar med målsättningen att omedelbart kunna medverka vid svåra påfrestningar på samhället i fred och vid internationella insatser. Genom den inriktningen blir de en del i samhällets möjligheter att också möta andra plötsligt inträffade fredstida händelser i form av större olyckor, kriser och katastrofer som för närvarande hanteras med stöd av räddningstjänstlagen. Kristdemokraterna anser att det är angeläget att målmedvetet stimulera och stödja de frivilliga försvarsorganisationerna men också att dra nytta av dem och deras kunskaper i samhällsarbetet. Antalet ungdomar som söker sig till olika frivilliga försvarsorganisationer skulle troligen öka om ungdomarna fick klart för sig vilka viktiga insatser de skulle kunna göra vid olika störningar i samhället som det eventuellt kan bli fråga om. Vi kristdemokrater anser därför att en utredning snarast bör komma till stånd som tydliggör och säkerställer frivilligorganisationernas medverkan i arbetet för att förbättra skyddet för liv, miljö och egendom i det fredstida samhället. Därigenom skulle också vårt samhälle kunna bli säkrare både i freds och krigstid. Herr talman! I det betänkande som vi nu avhandlar behandlas också sotningsmonopolet, som vi hört här tidigare. Det är ju en fråga som har hängt med under många år. Regeringen har vid upprepade tillfällen hänvisat till utredningar som undersöker den frågan men tycks ha mycket svårt att lägga fram ett förslag som behandlar just sotningsmonopolet. Vi kristdemokrater anser att sotningsmonopolet ska avvecklas och att verksamheten ska lämnas ut på entreprenad. Dagens regler innebär i princip att en sotare ges ensamrätt på tjänsterna inom ett visst område eller distrikt fram till sin pensionering. Kommunerna har ansvar för att sotningen sker i enlighet med gällande bestämmelser. Men det förekommer nästan aldrig att kommunerna upphandlar sotningstjänster genom anbud. Priser sätts i stället på central nivå. Herr talman! Vi kristdemokrater anser att sotningsmonopolet är en förlegad modell i tider där utvecklingen inom många områden går mot avreglering och konkurrens. Därför anser vi att sotningsmonopolet ska avskaffas samtidigt som naturligtvis brandsäkerheten måste säkerställas. I de nya regler för sotningsverksamheten som vi väntar på måste förutom ett avskaffande av monopolet ingå tydliga direktiv och regler för brandsäkerheten. Vi väntar med spänning på att regeringen inom en nära framtid återkommer i denna fråga. Utifrån försvarsutskottets nu liggande formuleringar har vi inget annat yrkande än bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 5.

Herr talman, högt ärade och dyrbara ledamöter i kammaren och protokollsläsare! Vi har diskuterat bl.a. sotningsmonopolet. För många är det kanske obegripligt att just den frågan upptar debattid och försvarsutskottets intresse i riksdagen. Men monopolet har en bakgrund. Det har förmodligen varit en väldigt god idé för samhället med starka regleringar och regler. Dessa regleringar tillkom på 1600-talet då vi hade trästäder i Sverige och dålig eller utebliven sotning fick förödande konsekvenser när inte bara ett hus brann ned utan hela byar och samhällen kunde brännas ned. Det var då viktigt för samhället att ha tydliga regler för att få människor att sota sina skorstenar och undvika dessa katastrofer. I dag vet vi att det ser annorlunda ut. På 400 år har mycket hänt. Vi har inte längre trästäder. En eldsvåda får inte samma förödande konsekvenser som för 400 år sedan. Tittar man på statistiken över vad som orsakar bränder är elfel helt överlägset den dominerande orsaken till bränder inte dålig sotning eller skorstensbränder. Men fortfarande består sotningsmonopolet, dvs. att en sotare ges fullständigt monopol på att sota i sin hembygd. Detta leder till flera olika problem i samhället. Utebliven priskonkurrens är ett av dem. Många upplever en arrogans hos sotarna, som lämnar både sothögar och smuts efter sig och själva bestämmer när de ska komma. Många gånger sotas det helt i onödan, och man faktureras för sådant som egentligen inte hade behövt göras. Allt detta görs med argumentet att det gäller brandsäkerheten. Men om vi ställer oss frågan vem i hela världen som är mest intresserad av att det egna huset inte brinner ned, så är det självfallet jag själv, som bor i huset. Jag är mer intresserad än någon annan av att ha ordentlig sotning. Detta är alltså inget argument för att ha kvar sotningsmonopolet. Det blir omöjligt för unga sotare att starta egen verksamhet. De har kanske idéer om att förändra och förbättra verksamheten, konkurrera, komplettera - allt efter eget huvud. Men det omöjliggörs då sotare får kontrakt i princip på livstid. Det står ganska klart att det inte är ett bra system som vi har med oss från 1600-talet och in i 2000 talet. Därför har också många varit kritiska. I kammaren har vi hört i princip samtliga ledamöter säga att systemet måste avskaffas. Den här debatten har förts under lång, lång tid, i 10, 15, 20 år. Alla har uttryckt kritik, men ändå har ingenting hänt, herr talman! Sotningsmonopolet har vi fört med oss in i 2000-talet, trots att man i en utredning så sent som 1998 föreslog en avreglering. Ingenting har hänt! Kommunförbundet har föreslagit en avreglering och ett avskaffande av monopolet. Ingenting har hänt! Regeringen har haft över två år på sig att gå från ord till handling. Ingenting har hänt! Att man då från tre partier i detta läge säger att man kan vänta lite till, att man inte har något emot att det tagit så lång tid och att man inte vill göra något tillkännagivande - det förefaller mig svårförståeligt. Det är också ett sätt att degradera riksdagens roll. Det är viktigt att riksdagen konstaterar faktum: Trots en översvallande kritik och en åtminstone till synes stor verbal enighet så har ingenting hänt. Vi hade statssekreteraren på besök i försvarsutskottet och önskade besked om när de sista, kompletterande utredningarna skulle vara klara. Det fanns inget besked! Ingen planering! Inte ens en gissning! Då är det riksdagens skyldighet och uppgift att göra ett tillkännagivande. Vi ger regeringen ett år till att komplettera den sista utredningen så att man kan lösa detta på ett bra sätt också för glesbygden. Därför yrkar vi i Miljöpartiet bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Miljöpartiet delar inte övriga partiers närmast lyriska inställning till världshandeln. Vi anser nog att den kan vara en välståndsskapande kraft. Den kan vara till förmån för världens fattiga länder. Konsumenter, både enskilda och företag, kan gynnas av positiva effekter i form av lägre priser, större utbud av varor och tjänster, bättre kvalitet osv. Världshandeln kan också innebära en ökad spridning av information, vilket är bra och kan bidra till en omvandling av slutna samhällen. Men den andra sidan av myntet är ökande transporter. Vi vet att ökande transporter är ett av de största miljöproblemen nu och att det bara kommer att bli större framöver. Så det finns anledning att vara lite avvaktande också och fundera på alternativa vägar. Miljöpartiet tycker inte att frågan om offentlig upphandling ska behandlas av WTO. Men om den ändå tas upp där bör det vara ett absolut krav att rätten att ställa ekologiska och sociala krav garanteras. Hela miljökostnaden, inklusive kostnaderna för miljön i samband med transporter, ska beaktas. Vi i Miljöpartiet anser att Sverige ska verka för att eventuella förhandlingar om multilaterala investeringsavtal ska äga rum inom ramen för FN. Eftersom WTO-förhandlingar ofta utmynnar i paketlösningar finns det en överhängande risk för att utvecklingsländer tvingas gå med på avtal som innebär stora strukturella förändringar i utbyte mot kortsiktiga tullfördelar. Men i den mån investeringsavtal ändå tas upp inom WTO bör Sverige verka för att avtalen inkluderar frågor om miljö och rättvisa för befolkningen i det land investeringen äger rum. Vi tycker att det är en brist att det inte finns något systematiskt sätt att utvärdera WTO:s regler och följa upp huruvida de bidrar till eller motverkar en rättvis och hållbar utveckling. Vi anser därför att en utvidgning av WTO:s mandat rimligen bör föregås av en grundlig utvärdering av det nuvarande regelverkets effekter. I en sådan utvärdering bör de fattiga länderna och miljöfrågorna sättas i centrum. Det är trots allt det som kommer att bli viktigt för framtiden. Vi vill också att s.k. NGO:er, Non-Governmental Organizations, från hela världen ska få tillträde. Så gör vi ju i Sverige, och vi menar att Sverige bör arbeta för det även i WTO. Sverige bör också arbeta för större öppenhet, för att fler dokument ska offentliggöras, för att man har fler offentliga överläggningar, hearingar osv. Detta tycker vi är viktigt, så jag vill trycka på att vi vill att Sverige ska verka för detta. Jag står bakom båda våra reservationer men yrkar bifall bara till reservation 2 för tids vinnande.

Herr talman! Sverige har en lång tradition av att värna frihandelns principer och bekämpa protektionistiska inslag. För ett litet land som vårt, med stort utrikeshandelsberoende, har detta varit - och kommer att vara - en oerhört viktig förutsättning för vårt välstånd. Frihandel är likaså en avgörande drivkraft för den globala ekonomiska utvecklingen, inte minst i tredje världen. Under hela efterkrigstiden har det skett en gradvis liberalisering av världshandeln, vilket har främjat den ekonomiska utvecklingen. Sverige har spelat en aktiv roll i det internationella samarbetet inom ramen för bl.a. GATT, OECD, EG, Efta och på senare tid WTO. Men det är viktigt att inte slå sig till ro med dessa framsteg. Sverige måste hela tiden aktivt driva på för en friare världshandel och en minskad protektionism. Tyvärr misslyckades man i WTO-förhandlingarna i Seattle förra året med att få till stånd en överenskommelse om en slutdeklaration rörande en ny multilateral förhandlingsrunda. I och med att ingen deklaration antogs fattades heller inga beslut om avslutande av förhandlingar på några individuella områden. Det hade verkligen varit viktigt då globaliseringen i dag bara berör en liten del av jordens länder och majoriteten av världens länder fortfarande står utanför. Att överenskommelsen inte kom till stånd var inte, som det många gånger speglades i medierna, de protesterande demonstranternas eller organisationernas fel. Det var den politiska viljan bland de stora aktörerna som inte var tillräckligt stark. Man var helt enkelt inte tillräckligt angelägen om att få till stånd ett avtal. Även u-länderna var skeptiska till förhandlingarna. Glädjande är emellertid att 77-gruppen, dvs. utvecklingsländerna, på UNCTAD-konferensen i februari i år i Bangkok sade att en ny förhandlingsrunda borde starta så snart som möjligt. Man inser verkligen vikten av att en sådan kommer till stånd. Man har också från WTO:s sida nu försökt få med u-länderna genom ett förslag på ett paket för förtroendeskapande åtgärder för de minst utvecklade länderna, vilket bl.a. skulle innebära tullfrihet för nästan alla varor, något som tyvärr stött på patrull bland många i-länder. Att det inte blev någon ny förhandlingsrunda innebär emellertid inte att de pågående handelsförhandlingarna stoppas. Förhandlingarna kommer att inledas om bl.a. liberalare regler för tjänste och jordbrukshandel. Ambitionen kvarstår inom bl.a. EG att få till stånd en ny förhandlingsrunda. Herr talman! Jag ska beröra några av de frågor som Sverige drev inför WTO-förhandlingarna och som också Ingegerd Saarinen har kommenterat tidigare. Vad gäller tullfrågorna har Sverige varit aktivt drivande, och vi har också starkt drivit kravet på immaterialrättigheter. Sedan har vi offentlig upphandling. Sverige driver linjen att fler länder ska ansluta sig till WTO:s avtal om offentlig upphandling samt att detta avtal ska förenklas och moderniseras och bli lättare att tillämpa. Frågan om ökad öppenhet i offentlig upphandling för samtliga WTO:s medlemsländer är viktig ur svensk synpunkt, eftersom öppenheten också är ett led i arbetet mot korruption - egentligen den enda öppningen för att komma åt korruption. Nu finns det en utredning under Finansdepartementet som ser över den offentliga upphandlingen i Sverige. Är det som så att den utredningen kommer fram till att man ska tillämpa miljöhänsyn och sociala aspekter i den offentliga upphandlingen kommer det också att gälla, även om den offentliga upphandlingen kommer att omfattas av WTO, så länge som man inte diskriminerar något land. Vad beträffar WTO:s arbetsformer står Sverige bakom en inriktning mot ökad öppenhet i WTO förhandlingarna. En fråga som också har med öppenhet att göra är frågan om NGO:ernas ställning. Sverige har med NGO:er i sin nationella delegation, och det har också många andra länder. Så går jag över till regelverk för investeringar. Sveriges och övriga EG-länders mål var att också diskutera just ett regelverk för investeringar. Detta skulle leda till öppnare marknader och minskade risker för att investerare skulle utsättas för diskriminerande och godtycklig behandling. Vad som är viktigt är att förhandlingarna sker öppet och att hänsyn tas till utvecklingsländerna. Ett avtal får inte heller innebära att enskilda länder förhindras att driva en självständig politik inom områden som t.ex. reglerar hälso och miljöskydd. Det är också viktigt att i förhandlingarna föra in de stora framtidsfrågorna om handel och miljö och handel och arbetsvillkor. Allmänt sett skapar ytterligare liberaliseringar på handelsområdet förutsättningar för en effektivare resursanvändning. Samtidigt kan en ökad internationell handel som inte åtföljs av en ansvarsfull miljöpolitik ha negativa konsekvenser på miljön. Det är således väldigt viktigt att beakta detta. På samma sätt är det med handel och arbetsvillkor. Det handlar om möjligheten att ställa krav på det exporterande landet när det gäller hinder mot tvångsarbete och barnarbete, god arbetsmiljö samt de anställdas organisations och förhandlingsrätt. Att på olika sätt arbeta för att ge barn drägliga villkor är en av de största utmaningar som vi står inför i dag. Enligt ILO arbetar mer än 200 miljoner barn i tredje världen - ofta under slavliknande förhållanden. Fattigdom skapar barnarbete, och barnarbete skapar fattigdom, eftersom barnens arbete bromsar föräldrarnas löneökningar. Ett stort ansvar åligger här både konsumenter, producenter, föräldrar och politiker. Det finns en stor oro bland u-länderna för att krav på arbetsrättsliga villkor i u-länderna egentligen bara handlar om att i-länderna vill slå vakt om de egna arbetstillfällena, alltså en maskerad protektionism. Detta är en svår avvägning som man absolut inte kan bortse ifrån. Svårigheten är att skilja mellan dem som motiveras av en genuin önskan att de mänskliga rättigheterna respekteras och de som använder de mänskliga rättigheterna som en täckmantel för protektionism. Det är inte alltid så lätt att avgöra. Här kommer Sverige att spela en viktig roll genom vår långa tradition av internationellt arbete som inte grundat sig på egennytta. Precis som vad gäller övriga handelsåtgärder är det viktigt att dessa grundas på internationella överenskommelser. Sverige har drivit på för att få till stånd ett ILO Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de två motionerna.

Herr talman! WTO-mötet i Seattle kom att domineras av kaos, och förhandlingarna blev ett misslyckande. I betänkandet, som även kristdemokraterna står bakom, återges några förklaringar till misslyckandet. Jag vill ge några ytterligare funderingar kring detta. Herr talman! Vi lever i en globaliserad värld. Handeln med pengar och varor ökar snabbt. Konferensen kan faktiskt betraktas lika mycket som en konferens om globaliseringen och dess konsekvenser som ett traditionellt möte om handelsfrågor. Globaliseringen erbjuder en rad möjligheter, men den innehåller också risker. Det var om riskerna som mycket av motsättningarna i Seattle handlade. Många av de frågor som är relaterade till handelssystemet kan nog inte lösas enbart inom ramen för WTO, men deras lösning är samtidigt en förutsättning för att man ska uppnå enighet kring WTO och frihandelns framtid. Den allra viktigaste frågan gäller de fattiga ländernas situation i den globala ekonomin. En stor del av fokus i Seattle var inställt på områden där uländerna har lite att erbjuda, som t.ex. tjänsteexport, patentfrågor, regler för konkurrens och utländska investeringar. Herr talman! Situationen för de allra fattigaste länderna är speciellt svår. De har inte vunnit något på den senaste handelsrundan, vill jag påstå - tvärtom. Deras andel av både handel och utländska investeringar har halverats under senare år, och detta från en låg nivå. De har helt enkelt lite att erbjuda på en alltmer sofistikerad världsmarknad. Grundproblemet för dessa länder är att de i stort sett saknar den infrastruktur och de institutioner som krävs för att ta för sig i den globala ekonomin. Ta IT som exempel. IT skulle ge fattiga länder unika möjligheter till utveckling, fattigdomsbekämpning och tekniksprång. Men det kan bara ske om både elektricitet och telekommunikationer är väl utbyggda. Vi får aldrig glömma bort att drygt två miljarder människor saknar tillgång till elektricitet och att mer än 70 % av världens befolkning aldrig någonsin har talat i telefon. Frihandel är en utmärkt princip, men den kräver att förutsättningarna hos inblandade parter är något sånär lika. Om en ny handelsrunda verkligen ska gynna de fattiga länderna måste stora resurser avsättas för att stödja utvecklingen av kapacitet och kompetens hos dessa länder, inte minst inom nya teknikområden. Detta i sin tur ställer krav på ökade biståndsinsatser och inte, som under 90-talet, successivt sänkta anslag. Om inte detta sker kommer de fattigare ländernas andel av handeln att reduceras än mera och fattigdomen att cementeras. Vad som skulle behövas är egentligen ett regelrätt krig mot fattigdomen. Frågan gäller inte handel eller bistånd. Den gäller både-och. Förslaget om att införliva miljö och arbetsrättsliga frågor med WTO:s regelverk stötte på hårt motstånd bland de fattiga länderna. Det uppfattas som förklädd protektionism från de rika ländernas sida, och vi kan knappast klandra dem. Så länge fattigdomen är utbredd är det nog omöjligt att ställa samma krav på arbetsrätten i fattiga länder som vi har i dag i våra länder. U-länderna upplever ofta miljökraven som ännu ett sätt för de rika länderna att sätta käppar i hjulet för deras export. Herr talman! WTO-processen måste självfallet fortsätta. Varken de arbetsrättsliga eller de miljömässiga problemställningarna kan få sin lösning helt och fullt inom WTO:s regelverk. Men WTO förhandlingarna kan samtidigt inte föras framåt om de sociala och miljömässiga aspekterna negligeras. Vad som under alla förhållanden krävs är en ökad öppenhet och en bred dialog mellan olika intressegrupper. Från Europas horisont är naturligtvis dialogen med amerikanarna viktig, men den kommer knappast att leda särskilt långt innan presidentvalet är avgjort. Dialogen med u-länderna kan och bör däremot inledas omgående. Den stora utmaningen kommer att vara att organisera den här dialogen, så att handels-, utvecklings och miljöfrågor diskuteras parallellt. Det är, herr talman, med ett sådant samlat synsätt som vi hoppas på att ett regelverk kan växa fram på global nivå som bättre än i dag hanterar globaliseringens skuggsidor och som också gör det möjligt att inom WTO fortsätta att bygga ut frihandeln i världen. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Låt mig först konstatera att det är en betydelsefull samsyn mellan partierna i de frågor som vi nu behandlar. Vi har också i princip ett enigt utskott, varför jag kan korta mitt anförande. En hållbar utveckling, regionalt och globalt, kräver ett fördjupat internationellt samarbete. Ett internationellt samarbete i fasta former ligger i de mindre staternas intresse. Alternativet är en situation präglad av den starkes rätt. Det är därför av särskild betydelse för små länder, som Sverige, men också för majoriteten av världens utvecklingsländer att rimliga och rättvisa spelregler upprättas på den globala marknaden. För Centerpartiets del beklagar vi därför det här sammanbrottet för WTO-förhandlingarna i Seattle. Den friare världshandeln har fungerat som motor för den ekonomiska utvecklingen runtom i världen. För många människor har också 1990-talet inneburit förbättringar. Alltfler länder förmår att resa sig ur den djupaste fattigdomen, men protektionism och handelshinder i i-länderna slår hårt mot u-ländernas produkter och befolkning. avtalet, och etablerandet av WTO har i flera avseenden inneburit förbättringar för u-länderna, genom ökad tillgång till olika marknader. Handel och investeringar medverkar också till att skapa ömsesidiga beroenden och ökad integration mellan världens länder. Handeln bidrar därmed också till att främja fred och säkerhet. Herr talman! Jag vill slutligen framhålla att Centerpartiet i Sverige verkar för en marknadsekonomi med sociala och miljömässiga hänsyn, och vi vill att världshandeln ska kännetecknas av detsamma. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i föreliggande betänkande och avslag på motionerna. Tack!

Herr talman! Precis i slutet av förra seklet blev en spricka synlig i den annars så välputsade fasaden, som den internationella kapitalismens institutioner brukar visa upp. Ledare från hela världen hade samlats i Seattle för att börja en ny förhandlingsomgång om WTO-avtal för den internationella handeln, men de var inte ensamma om att samlas där. På plats fanns också ett folkligt motstånd genom miljöorganisationer, fackliga organisationer, solidaritetsorganisationer och många fler. Länderna lyckades inte komma överens, och förhandlingarna bröt samman. Misslyckandet i Seattle var ett bakslag för den internationella politiken, och näringsutskottet beklagar detta misslyckande. Jag tror inte att det finns skäl att beklaga det alltför mycket även om det naturligtvis innebär problem. Samtidigt som det innebar en massa grus i maskineriet i de internationella förhandlingarna gav det skäl till eftertanke och möjlighet att tänka i nya banor, vilket jag tror att det finns starka skäl att göra. Politiken har under det gångna årtiondet tappat kontrollen över den internationella utvecklingen. Det som vi kallar globalisering har inte mötts av någon politisk motmakt. I stället har den framställts som något oundvikligt och kanske också nödvändigt och positivt. IMF, Världsbanken och WTO har tillåtits att bli organisationer som styr den internationella ekonomin, som kan sätta press på enskilda länder utan att ta något som helst demokratiskt ansvar. De transnationella bolagen ska ges fri rörlighet och tillgång till världens alla marknader. En friare marknad skapar möjligheter till en god utveckling, men det sker inte utan problem. I praktiken leder det till att enskilda länder förlorar sina möjligheter att ställa höga miljökrav på produktionen. Det betyder att de fackliga organisationerna förlorar mycket av sin makt i de industrialiserade länderna. Det leder till att ett fåtal företag kan kontrollera världens livsmedelsförsörjning. Det var mot detta som människor från hela planeten samlades för att protestera i Seattle, för att kräva en annan internationell utveckling, för att kräva ett demokratiskt inflytande över den internationella politiken. I Seattle visades en motmakt mot globaliseringens baksidor. Denna motmakt består av ett internationellt nätverk av gräsrotsorganisationer. Det var en väldigt underlig blandning av folk med väldigt skilda intressen som protesterade tillsammans, men en sak hade de gemensamt och det var kravet på ett folkligt inflytande i internationell politik. Sverige har en hög ambition i WTO förhandlingarna. Vi vill skapa en stor grad av frihandel samtidigt som vi inser att detta måste kompletteras med ett regelverk kring miljöfrågor och sociala frågor. Detta är en positiv utgångspunkt. Frågan är hur vi bäst realiserar den. Utskottet redogör i detta betänkande för den strategi som slogs fast före förhandlingarna i Seattle. Jag tror att det i dag finns skäl att tänka om eller i alla fall att ägna sig åt lite eftertanke. Vi står dock bakom hemställan i betänkandet då vi inte har någon motion som behandlas i detta sammanhang. Ett område där den internationella politiken måste bli bättre är den demokratiska processen. Dels måste alla länder ges goda möjligheter att delta under likvärdiga förhållanden under förhandlingarna, dels måste ideella och folkliga organisationer få en möjlighet att delta i processen och ge sina synpunkter på vilka åtgärder som måste vidtas. Demokratin är avgörande för om WTO förhandlingarna ska kunna fortsätta med bibehållen trovärdighet. Sverige driver frågan om en hög grad av öppenhet, och det är i dag ännu viktigare att betona detta. Det finns ett annat stort frågetecken när det gäller hur vi hanterar de sociala frågorna och miljöfrågorna. I det avseendet behöver strategin utvecklas. Vi har organ och avtal inom FN för att hantera miljöfrågorna. Det är avtal som ställer höga krav på oss i nord och skapar möjligheter för utveckling för länderna i syd. Dessa avtal har en stor demokratisk trovärdighet, och de är accepterade. Frågan är hur dessa avtal ska kunna fungera parallellt med WTO:s handelsavtal. Ett exempel på ett sådant avtal som måste fungera tillsammans med WTO:s avtal finns i ett protokoll under konventionen om biologisk mångfald som bl.a. behandlar genmanipulerade organismer. Detta protokoll är ett genombrott på det internationella miljöområdet genom att det klart och tydligt uttrycker att internationella miljöavtal och det globala handelssystemet ska och kan samverka för att man ska nå en hållbar utveckling. I protokollstexten påpekas att internationella avtal ska vara ömsesidigt stödjande och inte oförenliga med varandra. Detta är ett framsteg som har gjorts efter förhandlingarna i Seattle. Det är naturligtvis svårt att bedöma vilken betydelse misslyckandet i Seattle har för denna framgång, men man kan nog tryggt säga att det inte är helt oväsentligt. Det är i dag svårt att bedöma vad denna skrivning om ömsesidigt stödjande avtal innebär i praktiken och vad som händer när avtal ändå kommer i konflikt med varandra. Utgångspunkten måste ändå framöver vara att handelsavtal inte ska få överordnas miljöavtal, vilket hittills i praktiken varit fallet. Även de sociala frågorna måste hanteras på ett likvärdigt sätt med egna avtal och inte som en underordnad del av handelsavtalen. Vi har här stora utmaningar att arbeta vidare med. Jag tror att det är angeläget att vi i första hand arbetar vidare med de sociala frågorna och miljöfrågorna inom FN:s ram och utformar dessa avtal så att frihandelsintresset inte fortsätter att vara överordnat. Med sin nuvarande struktur och regelverk kan WTO aldrig bli en organisation för att skapa en hållbar utveckling eller att ge människor grundläggande medborgerliga rättigheter var de än bor. Det krävs andra institutioner och avtal för att klara av det. Seattle var ett bakslag för de internationella förhandlingarna om handelsavtal. Den stora utmaningen är hur vi vänder det bakslaget till en framgång. Hur gör vi detta bakslag till en framgång till vår strävan efter att demokratisera den internationella politiken? Hur använder vi bakslaget för att lyfta miljöfrågor och sociala frågor överst på den internationella dagordningen där de hör hemma? Detta är en av de stora utmaningarna i dag i den internationella politiken. Sverige måste fortsätta att vara ledande i det arbetet.

Herr talman! I miljö och jordbruksutskottets betänkande 1999/2000 nr 14 behandlas WTO-frågor. I Världshandelsorganisationen på jordbruks och miljöområdena. Med hänvisning till tidigare riksdagsbehandling våren 1999 avstyrker utskottet samtliga yrkanden. Vi moderater har i dessa tidigare tillfällen, liksom i flera andra sammanhang, gjort klart var vi står i dessa för framtiden viktiga frågor. Därför följer vi upp dessa ståndpunkter i reservation nr 1, till vilken jag härmed yrkar bifall. Herr talman! WTO:s ministerkonferens, som ägde rum i Seattle, avslutades i början av december 1999 utan att enighet kunde uppnås om igångsättandet av en ny multilateral förhandlingsrunda i WTO. De deltagande länderna kunde inte enas om texten till en slutdeklaration som skulle ha utgjort inledningen till en ny multilateral förhandlingsrunda. Ministerkonferensen blev därför ett misslyckande. Nya diskussioner om en ny förhandlingsrunda har dock inletts i år, och vi konstaterar också att det inom ramen för WTO:s s.k. inbyggda agenda i början av året har inletts formella sektorsförhandlingar om jordbruk och tjänster. Huvudfrågorna för den kommande jordbruksförhandlingen kommer av allt att döma att gälla ytterligare neddragningar av tullskydd, exportbidrag och andra former av produktionsstimulerande stödåtgärder. Även frågor kring miljö-, konsument-, arbetsrätts-, djurskydds och etikhänsyn kommer då att behandlas. EG anser också att den viktiga fortsatta liberaliseringen av handeln bör ske på ett sätt som beaktar värdet av jordbrukets s.k. multifunktionalitet. Även vid oenighet kring vilka medel som härvid ska kunna användas, utan att bli handelssnedvridande, lär flertalet länder kunna bli ense om detta. Herr talman! Enligt vår mening bör Sverige inom EU verka för en avreglerad och förenklad jordbrukspolitik. Utifrån en hög rationaliseringsgrad och ett gediget kunnande är det svenska jordbruket konkurrenskraftigt i EU-sammanhang. Detta förutsätter emellertid att inhemska konkurrenshämmande kostnader och regler undanröjs. Vi är starkt pådrivande och kommer också fortsättningsvis att vara det vad gäller att få bort konkurrenssnedvridande skatter och avgifter som belastar den svenska produktionen och därmed också skapar problem. Avregleringen måste genomföras successivt och med respekt för näringens anpassning till en friare marknad. Avreglering och marknadsanpassning är på sikt en överlevnadsfråga för hela det europeiska jordbruket. Livsmedelsproduktion är en betydelsefull del av EU:s näringsliv och också av dess kultur. Det är därför av vikt att såväl primärproduktion som industri kan dra nytta av den öppnade världsmarknad som kommer att bli följden av redan genomförda och kommande förhandlingar i WTO. Ambitionen måste vara att, efter ytterligare avregleringar, europeiska livsmedel ska bli vinnande på världsmarknaden. En annan viktig utgångspunkt i detta sammanhang är att EU:s livsmedelsförsörjning inte får riskeras. Om avregleringar och liberaliseringar sker i någorlunda samma takt i samtliga större producentområden finns enligt vår mening ingen större risk för att EU:s livsmedelsproduktion drastiskt skulle minska. Om däremot en snabb och ensidig avreglering genomförs är risken uppenbar att andra världsdelars jordbrukare och industrier blir de enda vinnarna. Någon form av korrektiv bör dock alltid finnas om produktionen skulle nå en kritisk nedre gräns. Givetvis ska jordbruk bedrivas inom ramen för en hållbar utveckling och omfattas av samma miljöhänsyn som andra verksamheter. Här ligger Sverige, är vi övertygade om, väldigt bra till. Alltså, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag tänkte använda den här debatten till att diskutera jordbruket och frihandeln. Vi har en reservation om detta, nr 3 mom. 1, vilken jag yrkar bifall till. I övriga frågor som rör miljöfrågor hänvisar jag till vad jag tog upp i debatten angående näringsutskottets betänkande för en stund sedan. Det finns en avgörande skillnad mellan jordbruksproduktion och industriproduktion, som vi i vår moderniserade tillvaro ofta bortser ifrån. Det handlar om att jordbruket helt igenom är en biologisk produktion, till skillnad från industri och tjänsteproduktion som är helt igenom socialt skapade mänskliga verksamheter. Jordbrukets produktion sker i direkt interaktion med naturen, medan industriproduktionen enbart är beroende av naturen som råvaruförsörjare och för att ta hand om dess avfall. Denna skillnad är uppenbar och självklar, men ändå verkar det som att vi bortser ifrån den i det mesta av ekonomisk teori, från höger till vänster. Mer konkret består skillnaden i det beroende jordbruket har av de naturgivna lokala förutsättningarna, framför allt i form av jordmån och klimat. Ett jordbruk i Norrland är inte jämförbart med ett jordbruk i Skåne, som i sin tur inte kan jämföras med vare sig jordbruket i Chile eller jordbruket i Kina. En global marknad förutsätter någorlunda lika förutsättningar för jordbruk överallt. De skillnader i förutsättningar som finns kommer att leda till att jordbrukare i en hårdnande konkurrens tvingas ta till ohållbara produktionsmetoder för att kompensera detta, och de ekologiska konsekvenserna av det blir naturligtvis ett problem. T.ex. kan en sämre jordmån kompenseras med konstgödsel och vattenbrist genom bevattning. I längden är detta i de flesta fall inte hållbart. Om man därutöver tar hänsyn till behovet av recirkulering av växtnäring som är nödvändig för att driva en någorlunda intensiv produktion utan tillförsel av handelsgödsel, blir tanken på den globala marknaden med hårt driven specialisering än mer komplicerad. De negativa konsekvenserna av en avreglering av jordbruket kommer att bli stora för områden med sämre naturgivna förutsättningar. I Sverige och andra i-länder kan vi ha råd med riktade stöd för att bibehålla produktionen även i sådana områden, medan uländer inte har sådana förutsättningar. Den regionala obalansen kommer därmed att öka, och urbaniseringen kommer att accelerera. De ekologiska villkoren för jordbruket anser jag talar emot vidareutvecklingen av en global marknad för livsmedel, förutsatt att vi inte vidtar andra nödvändiga åtgärder för att säkra en ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion samtidigt. Förutom de ekologiska hinder som finns för en öppnare världsmarknad för jordbruksprodukter finns också ett antal sociala och ekonomiska hinder för att fattigare bönder i u-länderna ska kunna dra nytta av en ökad handel. Ofta talas om att u-länderna gynnas av ökad handel, framför allt med jordbruksprodukter, medan man ofta bortser från konsekvenserna för enskilda individer. Detta makroperspektiv på global ekonomi är förödande för analysen av en öppnare handels konsekvenser för den enskilde småbrukaren i tredje världen. Jag väljer här att ta upp några exempel på vad som hindrar tredje världens småbrukare att utnyttja en öppnare handel. Ett exempel är i-ländernas subventioner till sitt eget jordbruk, som är ett stort problem för de bönder som inte har samma villkor. Ett exempel på detta är EU:s generella jordbruksstöd som innebär att vi kan dumpa produkter till underpriser på världsmarknaden. EU:s jordbrukspolitik behöver självklart reformeras. Vi har i vår jordbruksmotion sagt att vi i stället vill ha en inriktning mot stöd till ekologiskt hållbara produktionsmetoder, landsbygdsutveckling och bevarande av ett öppet landskap och biologisk mångfald. Ett annat hinder är u-ländernas formella tillgång till i-ländernas marknader. Vi har satt upp tullhinder och kvotsystem som förhindrar många u-länder att konkurrera med sina jordbruksprodukter på EU Bönder i u-länder har inte alltid tillgång till samma teknik och kunskap som vi. Även detta är ett hinder för att de ska kunna konkurrera med vår produktion. De saknar även ofta tillgång till krediter för att kunna göra investeringar. Räntorna är ofta orimligt höga, och långivarna kan dessutom ställa andra krav för att de ska få lånen. Ett exempel är att det är vanligt att banker och multinationella utsädes och kemikaliebolag har en överenskommelse som innebär att bönder som lånar pengar tvingas ta emot en del av lånet i form av utsäde och handelsgödsel, något som låser fast dem i ett beroende av både kreditgivaren och av de multinationella utsädesföretagen. Förutom dessa hinder för en förbättrad produktion så har fattiga bönder ofta problem med den reella tillgången till marknaden. Även om inga kvoter eller tullar formellt hindrar dem, så har de ofta brist på kunskap om marknaden och de saknar distributörer av sina produkter. Det de odlar har helt enkelt svårt att nå fram till konsumenterna. 80 % av världens bönder är kvinnor. Bristen på jämställdhet är stor. Det som drabbar fattiga bönder drabbar ofta kvinnorna dubbelt upp. För att ta ett lån kan de tvingas gå genom sin man eller en annan manlig släkting. De har oftast sämre tillgång till skolutbildning och därmed kunskap. Diskussionen fokuseras i dag framför allt på de två första punkterna, nämligen våra jordbrukssubventioner samt tull och kvothinder. Det är självklart berättigad kritik som vi måste ta på allvar. Men skälet till att fokus läggs på dessa frågor är att det här finns en allians mellan tre parter; de som hävdar fattiga bönders intressen, de "utvecklade" och "industrialiserade" jordbrukare som också finns i syd och som söker avsättning för sina produkter på en världsmarknad samt de transnationella bolagen som söker kontroll över handel med livsmedel och jordbrukets insatsvaror. De övriga punkterna kommer ofta i skymundan. Så länge vi inte åtgärdar dessa övriga problem tror jag att konsekvenserna av en ökad avreglering av handel med jordbruksprodukter kommer att leda till ökade problem för många människor som redan i dag befinner sig på marginalen för en dräglig tillvaro. Jag tror att vi i så fall kommer att få se en tydligt ökande exploatering av jordbruksmark på många håll, medan andra områden kommer att marginaliseras alltmer. Vi kan redan i dag se en sådan utveckling med en hårt driven jordbruksproduktion för export i många u-länder med förödande miljökonsekvenser, sida vid sida med svårare villkor för små självägande bönder som leder till en stark urbanisering och ökade klyftor. Samtidigt kommer de transnationella utsädes-, kemikalie och livsmedelsföretagen att stärka sitt grepp om världens livsmedelsproduktion. Det är dessa som kan dra nytta av en öppnare marknad fullt ut. Självägande bönder i syd kommer att få allt svårare att hävda sitt oberoende från dessa företag. Även här i nord kommer jordbrukarna att alltmer få en roll som liknar traktorförare åt Monsanto och andra transnationella företag. Det som krävs för att hejda en sådan utveckling är en folklig rörelse som avvisar tanken på ökade klyftor och ökad makt åt de transnationella företagen, som vill se en hållbar utveckling av jordbruket och som kan skapa ett motstånd mot de transnationella bolagens stärkta makt. Bonderörelserna och konsumentrörelserna har en avgörande roll att spela, och helst ska de göra det tillsammans. Det är den alliansen, mellan de som producerar maten och de som ska konsumera den, som kan skapa villkor för en globalt hållbar livsmedelsproduktion.

Fru talman! Inledningsvis måste jag beklaga att WTO-förhandlingarna har gått i stå. Dock finns det tecken på att det ändå ska kunna komma i gång en ny runda så småningom. Det är viktigt - allra mest för att vi ska få en rättvisare internationell handelsordning som kan öka förutsättningarna för utveckling i världens fattigaste länder. Det betänkande vi diskuterar i dag behandlar, som tidigare har sagts, motionsyrkanden från allmänna motionstiden om WTO-förhandlingarna. Bl.a. har vi kristdemokrater en motion i detta sammanhang. För att knyta an lite till motsvarande debatt när näringsutskottet hade WTO på agendan här i kammaren vill jag först understryka vikten av frihandel. Det finns också en bred politisk enighet omkring huvuddragen när det gäller Sveriges position inför förhandlingarna inom WTO:s ram. Det är naturligtvis positivt. Dock har vi vad gäller jordbruksfrågorna och WTO en annorlunda hållning än regeringen men däremot inte gentemot EU. EU vill i förhandlingarna slå vakt om den europeiska modellen innebärande bl.a. såväl djurskyddskrav som miljökrav och fortsatt livsmedelsproduktion inom EU-området inklusive Sverige. En fortsatt omställning av det europeiska jordbruket till mer miljövänliga brukningsmetoder och ekologisk produktion innebär ett minskat tärande på ändliga resurser och är nödvändigt ur solidaritetssynpunkt med tredje världen. Det måste ju också vara väsentligt att vi får en uthållig jordbruksproduktion i hela världen så att livsmedelsproduktionen kan säkra att jordens befolkning får tillräckligt med mat och vatten också i framtiden. De enkla samband som en del vill hävda finns mellan höjda livsmedelspriser på världsmarknaden - som exempelvis ett avskaffande av EU:s gemensamma jordbrukspolitik skulle leda till - och utveckling av jordbruket i u-länder finns inte. För de fattigaste folken kan det bli tvärtom. Man får ännu större svårigheter att försörja sin befolkning. Vi är inte beredda att kortsiktigt öka riskerna för svält, utan vi vill på ett balanserat sätt arbeta vidare för en successiv förändring av den globala jordbrukspolitiken innebärande ömsesidiga åtaganden mellan de stora handelsblocken. Det kan ju inte heller vara någon större poäng med att öppna våra marknader för att USA och Australien ska ta över. Nej, här krävs mer av analys av mekanismer som kan leda till uthållig jordbruksproduktion i såväl i-länder som uländer för att inte oönskade eller förödande effekter för delar av världsbefolkningen ska uppstå. Fru talman! Vi har tillsammans med Centerpartiet i reservation 2 i betänkandet, som jag yrkar bifall till, tagit upp dessa tankegångar. Frågeställningen är om det går att förena tankar på en avreglering med frihandel samtidigt som man slår vakt om ett uthålligt svenskt och europeiskt jordbruk. Svaret på den frågan är naturligtvis ja. Svenskt jordbruk är utomordentligt starkt. Vi har skickliga lantbrukare i Sverige. Vi har en välinvesterad maskinpark. Vi har förutsättningar som gör att vi kan hävda oss på många olika områden, men - och det är ett stort men - de svenska bönderna måste få likartade villkor med våra europeiska grannar. Så är inte fallet i dag. Också i denna debatt har således den s.k. ryggsäcken betydelse. Ska vi klara en avreglering måste vi ha lika villkor. Jag tror att vi behöver mer marknad och mindre regleringar, men det måste vara lika villkor. Vi är naturligtvis för goda villkor för u-länderna, och vi är för en öppnare handel som gör att uländerna kan komma in på EU-marknaden. Det tror vi är bra. Vi tror att det är nödvändigt och viktigt för uländerna att det sker en stegvis öppning. Det har ju varit tullmurar gentemot omvärlden som inte har varit rimliga. Men det får inte heller gå till på ett sådant sätt att vi låter andra europeiska grannar eller USA eller Australien slå ut den svenska jordbruksnäringen.

Fru talman! Handeln med jordbruksråvaror och förädlade livsmedel är direkt och indirekt avgörande för livsmedelssäkerheten och livsmedelsförsörjningen i världen nu och i kommande framtid. Den är direkt för att import är ett krav för att över huvud taget klara livsmedelstillgången i många länder, och den är indirekt för att livsmedelsexport ger på många håll i världen ekonomiska möjligheter till försörjning. GATT:s Uruguayrunda och att jordbruket genom denna numera är inordnat i det internationella handelsregelverket skapar förutsättningar för en utvecklad handel med jordbruksprodukter. De framsteg som nåddes i Uruguayrundan bör emellertid följas upp och analyseras inför kommande handelspolitiska diskussioner inom WTO. En ökad marknadsinriktning är en god vägledande princip, och handel med jordbruksprodukter bör fortsätta att integreras i de multilaterala handelssystemen. Men liberaliseringen av jordbrukshandeln får inte göras till ett självändamål. Fru talman! EU:s jordbrukspolitik syftar till att trygga en europeisk livsmedelsproduktion och till att bevara och utveckla en levande landsbygd i hela unionen. Dessa mål är bra. Centerpartiet anser att den gemensamma jordbrukspolitiken bör baseras på att knyta jordbrukssektorn närmare marknaden, på att nyttja jordbruket i miljöarbetet och ge jordbrukarna ökad frihet och ökat ansvar kombinerat med ekonomisk trygghet. EU:s strävan att öka det europeiska jordbrukets konkurrenskraft måste kunna kombineras med en politik som gör det möjligt för EU att ta del av en växande internationell handel. Den s.k. europeiska modellen baserad på levande landsbygd, god djuromsorg och miljöhänsyn ska försvaras. I landsbygdsregioner med en annars hög arbetslöshet utgör jordbruksnäringen den ekonomiska och sociala basen för många familjer och personer. Regeringen pekar ibland på att länder som t.ex. Japan och Korea, och varför inte Norge, i likhet med EU värnar om jordbrukets s.k. multifunktionalitet, dvs. dess betydelse för att nå många olika samhällsmål, bl.a. att säkra livsmedel, livsmedelsförsörjningen, miljö och landsbygdsutveckling. Jag tycker emellertid att regeringen och den rådande utskottsmajoriteten ibland visar liten förståelse för de argumenten i kammaren. Det är för övrigt i konsekvens med hur regeringen agerar på många andra områden när vi talar om jordbruket och dess betydelse i Sverige. Centerpartiet anser att Sverige i stället bör sluta upp för principerna bakom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jag tycker alltså inte att den svenska regeringen alltid gör det. Sverige bör verka för att EU t.ex. i WTO-förhandlingar slår vakt om den europeiska modellen för jordbruket och driver att den fortsatta liberaliseringen beaktar värdet av jordbrukets multifunktionalitet. Det svenska jordbrukets mervärden i fråga om miljöanpassning, säkra livsmedel och god djuromsorg får inte förloras på vägen i jakten mot ständigt lägre livsmedelspriser och ökad import som självändamål. Det går att värna den europeiska modellen av jordbruket parallellt med att EU sänker sitt tullskydd mot omvärlden. Handel med jordbruksprodukter får exempelvis inte exkluderas när EU upprättar handelsavtal med länder i Afrika, som ibland är fallet i dag. Sverige bör verka för att EU i de kommande WTO-förhandlingarna slår vakt om den europeiska modellen för jordbruket och driver att man i den fortsatta liberaliseringen beaktar värdet av jordbrukets multifunktionalitet. Fru talman! Med detta vill jag, i likhet med Caroline Hagström, yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman!

Handeln med jordbruksprodukter är en nyckelfråga, inte minst för u-länderna. Det otillfredsställande utfallet av jordbruksförhandlingarna inom Europeiska unionen visar på behovet av liberaliseringar på det här området. Därför tycker vi att det är anmärkningsvärt att Sverige har accepterat att kostnaderna för jordbrukspolitiken inom EU ska öka. Behovet av multilaterala regler för investeringar, som man inte kunde lösa genom de MAI förhandlingar som fördes inom OECD, kan lösas inom WTO. Syftet bör då, som också kommissionen säger, vara att skapa ett stabilt och förutsägbart klimat för investeringar i hela världen. Handel och miljö är en delvis kontroversiell fråga inom WTO. Många u-länder fruktar att i-länderna använder miljökrav som dold protektionism. Det är ingen tvekan om vad u-länderna vill. De vill kunna sälja sina produkter till oss. Handel innebär inte utsugning av u-länderna. Exporten hjälper upp deras tillväxt. Exporten svarar för nästan 40 % av uländernas BNP. Då förstår vi var och en att deras möjligheter att exportera kanske är en fråga om liv eller död. Förhoppningen var att förhandlingarna i Seattle skulle ge ökade möjligheter för u-länderna att exportera textilvaror och jordbruksprodukter till i-världen och att minska t.ex. EU:s jordbrukssubventioner. Det är angeläget att Europas jordbruksmarknad öppnas för handel med omvärlden. Europas bönder måste ges möjlighet att vara verksamma på världsmarknaden på lika villkor. När tillgången till världsmarknaden ökar så ökar också möjligheterna för bönderna. Det är inte sant, som sägs ibland, att handel är skadlig för miljön. Det är ju när länder växer, när människor får det bättre, som man kan börja göra något åt miljöproblemen, t.ex. genom renare metoder för uppvärmning och matlagning, bättre sanitära förhållanden osv. Människor som är dömda till fattigdom genom att vi stoppar deras handel är inga starka miljökämpar. WTO tvingar inte heller något land att bryta mot åtagandena i Kyotoprotokollet eller Rioavtalet. Misslyckandet i Seattle riskerar att leda till att handelshindren för de fattigaste länderna blir kvar längre och att det utlovade stödet, så att de bättre ska kunna utnyttja WTO:s tvistlösningsmekanismer, uteblir. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 4.

Fru talman! Svenskt och europeiskt jordbruk ger ju mer än bara produktionen av livsmedel. Det är de multifunktionella sakerna som jag pratade om, alltså en levande landsbygd, biologisk mångfald osv. Erkänner inte Harald Nordlund att de här mekanismerna finns, dvs. att jordbruket ger så väldigt mycket mer? En ensidig avreglering, som jag förstår att Harald Nordlund förespråkar, skulle enligt min uppfattning leda till att många av dessa mekanismer och funktioner som vi alla är rädda om skulle gå förlorade i vår världsdel och i världen, och kanske först i Sverige. Är inte Harald Nordlund rädd om de här sakerna?
Fru talman! Det är inte så att de frågor som Eskil Erlandsson pekar på inte ska bevakas även fortsättningsvis. Med en klok politik, men den måste självfallet till, ser jag inte att de riskerna ska behöva finnas.
Fru talman! Är då Harald Nordlund och Folkpartiet beredda att lägga någon krona på detta? Det kostar ju något. Om man avreglerar och liberaliserar är det ju marknaden som styr. Då får man ju betala de här mervärdena på något annat sätt, kanske över statsbudgeten. Är Harald Nordlund beredd att satsa de pengarna?
Fru talman! Om vi talar om ekonomiskt stöd är det precis den omläggningen av stöd som vi alltid talar om när vi får chansen, och det känner ju Eskil
Fru talman! Harald Nordlund talar om välfärdsvinster. Då kan jag inte låta bli att fråga Harald Nordlund om han inte ser att det finns problem med att de fördelar som handeln faktiskt kan ge - för det finns fördelar med en ökad handel - ofta betalas genom att andra värden drabbas. Ser inte Harald Nordlund att ett ökat välstånd mätt i BNP krasst ekonomiskt är ett väldigt dåligt mått på välfärd för de fattigaste på den här planeten? Vi är oerhört rika, men vi har oerhört många fattiga. Ser inte Harald Nordlund att BNP-måttet är ett väldigt dåligt mått på miljötillståndet på vår planet?
Fru talman!

Vi måste självfallet fortsätta att bevaka miljöfrågorna. Jag ser också att det finns effekter av en liberalisering som gör att vi särskilt noga måste bevaka effekterna för miljön. Men vad jag sade i anförandet var att en oerhört viktig förutsättning för att man ska kunna ta tag i miljöproblemen är att man får den sortens tillväxt.
Fru talman! Det är bra att Harald Nordlund nu nyanserar sig lite grann i diskussionen om handelns fördelar. Faktum är att vi lever på en planet där vi konsumerar mer och mer hela tiden samtidigt som klyftorna ökar. Det är en liten grupp som konsumerar mer och mer. Det finns grupp fattiga som samtidigt ökar. Om vi ska prata miljöfrågor och handel måste vi diskutera hur vi fördelar det rättvisa miljöutrymme som finns på den här planeten. Vi måste diskutera hur handel och miljö kan förenas och hur rättvisa och handel kan förenas. Jag förde tidigare i debatten om näringsutskottets betänkande en diskussion om förhållandet mellan miljöavtal och handelsavtal. Det är väldigt viktigt att hitta en modell så att de kan bli ömsesidigt stödjande. Jag skulle vilja höra hur Harald Nordlund ser på den frågan.
Fru talman! Vad jag bl.a. sade var följande. Handel innebär inte utsugning av u-länderna. Exporten hjälper upp deras tillväxt. Med det har jag alltså inte sagt att det här är den enda förutsättningen. De enda politiska initiativ som behöver tas är inte att se till att vi får en ökad BNP. Vad jag vill ha sagt är att det är viktigt att u-länderna kan sälja sina produkter till oss, och därigenom öka sin BNP och förbättra sina möjligheter att jobba med t.ex. miljöfrågorna.

Vi har den reservationen tillsammans med Vänsterpartiet, och den baserar sig på en miljöpartimotion. Vi har sett bilder i TV från Sudan de senaste veckorna på hur människor svälter. Jag tycker att bilderna från Sudan på ett ganska hemskt sätt visar situationen på livsmedelssidan i världen i dag. Samtidigt som människor svälter i Sudan och samtidigt som man diskuterar hur man ska få in hjälpsändningar till detta folk exporterar landet livsmedel. Man exporterar mycket livsmedel. Det här visar på paradoxen i fördelningen av livsmedel t.o.m. inom ett så snävt område som inom ett lands gränser. Det visar också att en export av varor, i det här fallet livsmedel, inte alls nödvändigtvis kommer alla människor i landet till del. Det finns naturligtvis många som skor sig på detta och tjänar mycket pengar på livsmedelsexporten från Sudan. Men samtidigt svälter folk ihjäl. Det är en stor svältkatastrof. Det här visar livsmedelsproduktionen och fördelningen av livsmedel i världen inte är så enkla frågor. Vi måste inte bara titta globalt utan också lokalt. Vi måste också fundera på hur hela jorden ska kunna leva på den matproduktion som faktiskt är begränsad på jorden. Den odlingsbara jorden minskar för närvarande. Det finns jord som tidigare har gått att odla som försaltas. Det finns alltså jord som det tidigare gick att odla på, men som det inte går på längre. Vi börjar också få en allt större brist på vatten. Det är en bristvara som har tagits upp i många olika sammanhang, även inom FN. I dag räknar man med att vatten kommer att vara det som skapar konflikter mellan människor i framtiden. Tillgången på vatten kommer kanske t.o.m. att orsaka krig. Det finns många floder som i dag inte når havet periodvis därför att de utnyttjas så hårt, bl.a. för livsmedelsproduktion. Vi kan också konstatera att dagens kemikaliserade jordbruk inte är ekologiskt långsiktigt hållbart. Det är också mycket oroande att många länder, t.ex. Sudan, har två typer av jordbruk. Det ena, som vi kallar för modernt, är kemikaliserat, och där kommer miljön till skada. Det andra bedrivs med ganska gammaldags metoder, och då ofta av kvinnor. Det är ett jordbruk som, på grund av ekonomiska och sociala situationer, inte utvecklas speciellt mycket. Det är mycket svårt för de här små bönderna att få lån och utveckla sitt lantbruk. Samtidigt kan vi se hur livsmedelsdistributionen i världen hamnar i allt färre händer. Många multinationella företag knyter upp fattiga bönder och använder sig ibland av ett väldigt fult sätt att skapa priser. Man bestrålar livsmedlet för att kunna lagra det och få ut det när det passar sig bäst. Man dumpar priser för att se till att konkurrenter eller bönder som man inte handlar med inte ska kunna klara sig. Det är många frågor som måste belysas när vi tittar på WTO. Det är mycket större än en eventuell svensk ryggsäck. Livsmedelsproduktionen som den förekommer i många u-länder dödar faktiskt människor i dag. Vi har i EU-nämnden haft många diskussioner om banandirektiv. I dag bedrivs bananodling i många länder med så giftiga metoder att människor dör av det. Det här innebär att det finns en klar koppling mellan livsmedelsproduktion, handel och miljö. I många fall där man har skapat miljöavtal finns det en risk för att handelsavtalen gör att miljöavtalen inte kan följas längre. Det är alltså viktigt att vi också sätter in miljön i ett sammanhang när det gäller WTO Vi i Miljöpartiet menar att en liberalisering av handeln med jordbruksprodukter inte får bli ett självändamål. Vi måste se vad det leder till och hur det ska styras för att det inte ska få konsekvenser som vi inte vill ha. Vi menar att ett hållbart jordbruk måste ta hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter och att sådana måste finnas med hela tiden i den diskussion vi för. Jordbrukets multifunktionalitet har det talats om här. Jordbruket måste finnas kvar för att bevara naturresurser, för att bevara ett kulturlandskap, för att skapa en landsbygdsutveckling och för att vi ska ha en hög livsmedelssäkerhet. Det här är viktiga frågor som inte får försvinna när vi diskuterar frihandel. Det är faktiskt annorlunda att producera mat än att producera andra industrivaror. Livsmedel är just precis det som sägs, det är medel vi behöver för att kunna leva. Reservation 5 står vi naturligtvis också bakom, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Kära ledamöter! Vi har att diskutera frågor som rör världshandeln. Vi är inne på den internationella arenan där vi också kommer att kunna använda oss av den europeiska gemenskapen som ett verktyg för att nå många av de resultat som debattörerna här andas. Jag har stort hopp om att vi i framtiden ska kunna använda oss av samarbete och goda avtal för att få till förändringar i världen. För visst är det så att när vi ska köpa och sälja produkter till varandra kan vi ställa krav på både produktionen och oss själva som konsumenter. Det kommer att innebära - vad jag hoppas, från min ideologiska utgångspunkt - att vi ska kunna hjälpa svältande människor i världen. Vi ska kunna hjälpa folk som har det svårt och som har det otryggt på sina arbetsplatser, där miljön inte sätts i främsta rummet utan där utsugning och kapitalistiska målsättningar många gånger råder. När jag lyssnar på den här debatten känns det faktiskt som om det finns en samstämmighet. Det borde det väl kanske också finnas i ett rikt land som Sverige i norra Europa, där vi har anledning att fundera på hur vi ska kunna hjälpas åt för att få en bättre värld. Det handlar om att vi måste få jordar att bruka och vatten som är rent och fungerar så att vi kan använda det både som livsmedel och för att bevattna odlingar. Det förutsätter att vi kan använda det internationella språket som ett verktyg för att komma vidare i vårt land först, naturligtvis, men i nästa steg även i EU. Som jag känner det är det ett av de viktigaste miljöprojekt vi har gett oss in på i modern tid. Det känns som om vi vill dra åt samma håll. Det kändes så på förmiddagen när vi lyssnade på debatten mellan våra partiledare inför ordförandeskapet. Det känns även så nu. Nu är det lite vidare, för nu diskuterar vi världshandel. Nu är vi inte bara ett fåtal länder i det moderna Europa, utan nu är vi 136 länder som har väldigt olika förutsättningar för att driva sin jordbruksproduktion, för att få till produkter för export och även för att kunna försörja hungrande människor i världen. Därför tycker jag, precis som några av debattörerna har sagt, att det som hände i Seattle var ett misslyckande. Man lyckades inte ens få till en dagordning och inte heller en tidsplan för hur vi ska fortsätta att jobba med de här frågorna. Frågorna är alldeles för viktiga för att de ska hamna mellan några stolar i något parlament i något av de 136 länderna. De är alldeles för viktiga för solidaritetens skull, för miljöns skull och för samarbetets skull som också ska kunna ge så mycket annat. I de förhandlingar som var i Seattle kom, vad jag kan förstå, diskussionerna längre på jordbruksområdet än vad de gjorde i många andra av de utskott som diskuterade den eventuella dagordningen och den eventuella tidsplanen. Det i sig inger ju visst hopp. Vi vet ju, när det gäller den framtida WTO-politiken och världshandelspolitiken i fråga om jordbruksprodukter, att jordbrukspolitiken är avgörande. Vi vill också se till, när vi driver de här frågorna, att vi fortsätter att jobba i den kultur vi har i vårt land som vi också har börjat få lite gehör för. Det har skett successivt. Det var inte speciellt mycket i början men successivt har vi fått alltmer gehör för det. Det gäller livsmedelssäkerhet, den kultur som jordbruksproduktionen primärt har i vårt land, den kultur som livsmedelsförädlingsprocessen i Sverige har i förhållande till resten av Europa. Vi har mycket att ge. Vi ska också, med det vi har att ge, kunna ställa oss i främsta rummet och på så vis både skicka i väg kunskap och signaler om att det kanske inte bara är just producenterna vi har att tänka på. Det finns också en och annan konsument som har anledning att ställa krav på de produkter man ska förtära. Därför har jag stora förhoppningar om att det ska till en dagordning. 136 länder ska som sagt få till en dagordning. Det avtal som gäller nu går ut vid halvårsskiftet. Det är något som kallas fredsavtal som gäller i tre år till. Det kan tyckas vara lång tid att vi får tre år till på oss att få till en dagordning. Men jag tycker att det hastar. Jag tycker att det är bråttom. Vi måste få till det för att vi ska kunna fortsätta att driva en viktig miljöprofil från i-länderna, riktat många gånger mot USA, Kanada, Argentina och Australien. Vi måste fortsätta att kräva att vi jobbar vidare med Agenda 21-området. Vi måste belysa genmodifierade produkter. Vi måste lyfta upp livsmedelssäkerheten. Vi måste framför allt se till att vi använder de olika handelsavtalen. Vi måste tänka på de människor som bor i u-länderna. Solidaritet med människorna i u-länderna har andats i debatten. Vi måste se till att vi lyfter fram de mänskliga rättigheterna. Det är oerhört viktigt, och jag tror att det finns en möjlighet att vi i vårt land tillsammans med EU drar åt samma håll, så att vi får med oss de 136 länderna för mänsklighetens skull. Det finns fem reservationer. I de reservationerna har jag också sett att det är väldigt mycket saker på gång. Därför finns det ingen anledning att bifalla dem. Jag tänker yrka avslag på reservationerna, men däremot har jag som förslag att vi ska bifalla utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag kan instämma i en uppräkning av viktiga frågor att lyfta fram i förhandlingar med andra länder. Jag vill ändå ställa en fråga till Michael Hagberg utifrån EU:s förhandlingsupplägg. Det går ju ut på att man ska upprätthålla status quo när det gäller de stora jordbruksstöden. Jag vill fråga Michael Hagberg om det är hans och socialdemokraternas uppfattning att ett sådant upplägg är förenligt med hur världshandelspolitiken faktiskt bör föras.
Fru talman! Nej, på sikt är det inte så. Vi måste naturligtvis ändra på de stöd vi har till jordbruket i Europa. Vi måste ändra på det för att vi ska kunna få till ett schysst avtal när det gäller WTO förhandlingarna. Men en annan sak är också viktig. Det finns ett antal nytillkommande länder som vill bli med i den europeiska gemenskapen. Det är den andra sak som gör att vi på sikt naturligtvis är tvungna att anpassa oss mot världsmarknadspriser och på den vägen i framtiden också bli mera konsumentinriktade och mindre stödda av statsbudgetar i jordbrukets primärproduktion. Jag kan på en gång svara på den tidigare ställda frågan: Visst kommer vi att vilja köpa tjänster från bönderna i vårt land bl.a. för ett öppet landskap och miljötänkande för framtiden. Jag är helt övertygad om att vi i framtiden kommer att ha utrymme för detta i budgetarna, om vi har budgetar i balans och en god ekonomi i vårt land.
Fru talman! Seattlemötet var ett bakslag för de internationella förhandlingarna om handelsavtal. Den stora utmaningen är hur vi vänder det bakslaget till en framgång. En framgång som vi faktiskt har nått är att det nu finns text i ett protokoll om bioteknik om att internationella avtal ska vara ömsesidigt stödjande. Det är ett framsteg som har gjorts efter Seattle. Det är en öppning för att miljöfrågor och sociala frågor ska ha egna avtal och inte vara underordnade delar av handelsavtalen. Detta är stora utmaningar att arbeta vidare med. Jag tror att det är angeläget att vi i första hand arbetar vidare med de sociala frågorna och miljöfrågorna inom FN:s ram och utformar de här avtalen så att frihandelsintresset inte fortsätter att vara överordnat. Det vore intressant att få höra hur socialdemokraternas representant i debatten ställer sig i den frågan.
Fru talman! Jonas Ringqvist från Vänsterpartiet ställer att par frågor som är mycket intressanta och viktiga. Jag ser fortfarande internationella samarbetsprojekt som viktiga verktyg för att förändra saker som inte bara har med handelspolitik att göra. EU projektet är ett sådant exempel, men jag hoppas att vi i framtiden även ska kunna se WTO-projektet som ett sådant exempel.

Ger man konsumenterna i världen en motor för deras ekonomiska system och i och för sig också för vårt, förstår de att man är tvungen att lyfta fram de här aspekterna. Vi fick gehör för flera av de punkter som togs upp vid Montrealmötet. Detta kommer, såvitt jag kan förstå, att vara banbrytande för att vi ska kunna komma vidare med att använda handelsavtal och internationella projekt för att kunna driva solidaritetshandlingar av olika slag i framtiden.

Fru talman! Det här ärendet, betänkande KU23, betitlat "Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall", handlar egentligen om ett KU-betänkande numrerat KU15 om lagen om kommersiell lokalradio. Det är en fråga som vi tidigare har debatterat i denna kammare. Det gäller nu egentligen inte ett betänkande i vanlig mening, utan det gäller en anmälan från konstitutionsutskottet om att vi har funnit att den här frågan har bärighet på de grundlagsregler som är rubricerade 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen. Det innebär att det teoretiskt kan bli så att vi inte klarar att få minst fem sjättedels majoritet i kammaren för betänkande nr 15. Det kan då bli en vilandeförklaring. Jag vill därför nu bara ställa en kontrollfråga om att alla de bifalls och avslagsyrkanden som rör själva lagen verkligen lever kvar till dess att ärendet kommer åter till voteringen i morgon. Därmed skulle jag slippa att yrka någonting nu. Jag ställer dock denna kontrollfråga till talmanspresidiet om att allting är i laga ordning. Jag kan beklaga att man vill göra denna vilandeförklaring. Det hade varit bra för de kvarvarande radiofrekvenserna att nu komma ut på den marknad som vi anser finns, nämligen bestående av dem som vill ansöka om att bära nya radiofrekvenser för kommersiell lokalradio. Då skulle man slippa ett auktionsförfarande och kan i stället betala en koncessionsavgift om 40 000 kr och bedriva denna radioverksamhet på ett sätt som ursprungligen var menat när man diskuterade införandet av den kommersiella lokalradion för snart tio år sedan. Jag beklagar alltså att man vill göra denna vilandeförklaring med den speciella omröstningsregel som nu är aktuell. Det innebär naturligtvis att under de tolv månader som kommer att förflyta innan ärendet kommer tillbaka kommer också en förlängning av stopplagen att aktualiseras. Under den tiden har vi väl möjlighet att förbereda de här frekvenserna på ett bättre sätt. Det är väl det enda positiva som man kan se med en sådan här vilandeförklaring. Men, som sagt, en kontrollfråga: Det är väl nu så att alla de bifalls och avslagsyrkanden som tidigare har framförts här verkligen är i laga ordning? Jag får ett nickande svar, och jag tackar för det.

Fru talman! Vi debatterar i dag viktiga frågor inom ett område av stor betydelse. För hur utbildningen organiseras och fungerar säger också mycket om hur samhället utvecklas och vilken människosyn och demokratisyn som får fotfäste i ett land som vårt. Vänsterpartiets grundläggande uppfattning är att utbildningssystemet är ett av de viktigaste verktygen såväl för den enskilde att skaffa sig kunskaper och färdigheter för livet som för samhället att investera i en positiv och demokratisk utveckling. Vi menar att allas rätt till en utbildning av god kvalitet är en av demokratins hörnstenar, och därför är kampen mot den sociala och könsbetingade snedrekryteringen för oss högt prioriterad, liksom att se till att studentinflytandet utvecklas till verklig demokratisk makt. Det är i det ljuset man ska betrakta den ESO studie som har presenterats i dag och som innebär en kritik av den svenska högskolepolitiken. Först och främst framkommer i studien kritik mot att antalet personer med högskoleexamen i Sverige är lägre än i andra länder. Förklaringarna till det kan vara många, men den satsning som har gjorts de senaste åren på en utbyggnad av antalet högskoleplatser är viktig för att ge fler chansen till högre studier. Jag vill gärna poängtera att om det inte skulle räcka, tillsammans med de andra satsningar som nu kommer att göras, måste vi hitta andra vägar att gå vidare för att utveckla den svenska högskolepolitiken. Mycket återstår förstås att göra. Fru talman! För Vänsterpartiet är relationen mellan den högre utbildningens institutioner och det omkringliggande samhället av avgörande betydelse. Universitet och högskolor får aldrig bli slutna världar med vattentäta skott till det övriga samhället, samtidigt som den högre utbildningens integritet och den fria forskningen måste försvaras. I dessa frågor finns mycket att säga. Inte minst ser vi med stor oro på den marknadsanpassning av universitet och högskolor som sker i dag, där näringslivet utövar en allt större påverkan på hur den högre utbildningen fungerar. Men för att ansluta till dagens betänkande som behandlar en del av de motioner som väcktes under den allmänna motionstiden förra året vill jag säga några ord om uppdragsutbildning. Vi har i ett särskilt yttrande tydligt markerat att vi ser en fara i att lärare som undervisar på uppdragsutbildningar som är poänggivande frestas att göra en, ska vi säga, mindre sträng bedömning i denna än i den vanliga högskoleutbildningen. Vi anser också att regeringen underskattar risken för att uppdragsutbildningen faktiskt tar resurser från grundutbildningen och att kvaliteten riskerar att förloras. Jag minns själv från mina år som student för tio år sedan vid Göteborgs universitet hur vanligt det var att de bästa föreläsarna i första hand tog hand om uppdragsutbildningarna. Inte sällan ställdes seminarietimmar in på grund av att föreläsaren befann sig ute på annan verksamhet. Fru talman! Låt mig så gå över till att motivera den reservation som vi har avlämnat och som handlar om att vi menar att Högskoleverket bör få i uppdrag att kartlägga vilken bild av homo och bisexuella som förmedlas till blivande lärare, präster, psykologer, socionomer, läkare, sjuksköterskor, jurister och poliser. Vi anser också att Högskoleverket bör komma med förslag till lämpliga åtgärder. Detta yrkande, fru talman, är inte taget ur luften. Tvärtom handlar det om en för många människor mycket konkret fråga. Utredningen om homosexuellas situation i samhället konstaterade 1984 en rad brister i de högre utbildningarna när det gäller undervisning om homosexualitet. I ett flertal utbildningar behandlades de homosexuellas situation över huvud taget inte. "Universitets och högskoleämbetet skall verka för en förbättring av samlevnadsundervisningen inklusive undervisningen om homosexualitet exempelvis i samband med utbildningskonferenser. Linjenämnder bör när lokala planer och kursplaner fastställs överväga behovet av utbildningsfrågor som rör homosexualitet." Även om attityderna när det gäller homooch bisexuella generellt har förbättrats de senaste åren, framför allt i storstadsområdena och inte minst bland unga människor, har det inte skett överallt, och mycket återstår att göra. Om detta vittnar inte minst alla de som i undervisningen och under utbildningen känt sig kränkta över fördomar förmedlade från lärare, studenter och elever. Hur väl förberedd är exempelvis dagens utexaminerade lärare egentligen för att möta elever med homosexuella föräldrar? Skillnaden mellan en stödjande och fördomsfri lärare och en diskriminerande och fördomsfull kan vara skillnaden mellan hopp och desperation. Hur vanliga är fördomar mot homosexuella kvinnor och män bland nyutbildade poliser, och vilka konsekvenser får det? Dessa och många andra frågor kräver ett svar, och vårt antagande är att det svaret kommer att ge skäl till åtgärder. Om vi menar allvar med alla människors lika värde, om vi tror på att det ska stå var och en fritt att söka och finna sin identitet på jämlika villkor och utan skygglappar och fördomar, måste den systematiska diskrimineringen av homo och bisexuella brytas. All jämlik kärlek är lika vacker. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 8 under mom. 42.

Fru talman! Per Bill ställer ett antal frågor som ibland är viktiga att ställa. Jag ska försöka reda ut några svar på frågorna. Jag tror att kvaliteten generellt sett är god inom svenska högskolor och universitet. Det finns undantag där det är mycket dålig kvalitet. Även om kvaliteten är bra finns det säkert anledning att försöka förbättra den ytterligare. Man ska inte vara nöjd bara för att det är okej, utan i stället ska man gå vidare för att fortsätta utvecklingen. Det är självklart. Studentinflytandet, som stärkts efter en gemensam proposition med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har varit en viktig del i detta. Sedan var det frågan om vilka som ska bestämma var man ska studera. Självfallet ska studenterna i första hand bestämma var de ska studera någonstans. Vi har möjlighet att välja utbildningar på många olika orter, men det är inte det enda vi ska ta hänsyn till. Vi måste också se till att det faktiskt finns platser på de ställen varifrån vi vet att man inte flyttar så lätt, nämligen på landsbygden, där de små och medelstora högskolorna finns. Det är ett sätt som ändå har visat sig något verkningsfullt när det gäller att bryta den sociala snedrekryteringen. Att det finns en högskola nära din bostad är bra. Om man inte behöver flytta någon annanstans är steget inte lika stort. Därför finns det förstås skäl att styra utbildningsplatserna inte bara till de orter som ändå drar till sig så mycket av tillväxt, så mycket av studenter och så mycket av näringslivet, utan också till de orter där det faktiskt inte är lika självklart att det finns utbildning om vi inte just styr platserna dit.

Fru talman! Bristen på motivation kan ha många olika orsaker. En kan vara att man har valt att studera därför att man inte hade något annat att ta sig för. Där har vi ändå lyckats ganska väl, även om mycket återstår att göra också där när det gäller att se till att de som i stället vill ha ett arbete faktiskt får möjligheten till det. Det är skönt att vi nu, med den sittande majoriteten, faktiskt har lyckats vända det som hände under de tidiga 90-talsåren, när arbetslösheten skenade i väg som den gjorde. I dag kan man i större utsträckning välja ett arbete före studier. Visst är det så att man ska ha möjlighet att välja var man vill studera och kanske framför allt vad man vill studera i större utsträckning. Vänsterpartiets målsättning är att man ska kunna göra det i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Det är därför vi har varit med om att försöka bygga ut antalet platser på landets universitet och högskolor och ser det som någonting väldigt positivt. Vi vill att man i ännu större utsträckning än vad som är fallet i dag ska kunna få den utbildning man själv vill ha. Det ska vara en fri antagning till universitet och högskolor, och var och en ska komma in på sitt förstahandsval i så stor utsträckning som det är möjligt. Låt oss fortsätta att försöka hitta vägar att se till att det blir så. Men det ska inte ske till priset av att vi minskar satsningarna på de regionala högskolorna, som faktiskt har visat sig vara viktiga för att bryta den sociala snedrekryteringen. Det är också ett annat mycket viktigt och högt prioriterat mål för Vänsterpartiets högskolepolitik.

Fru talman! Vi behandlar i dag över 60 motioner om vissa högskolefrågor. Det är olika motioner om olika delar i högskolepolitiken som vittnar om att det är av stort intresse för oss alla att högskolan fungerar. Jag väljer i dag att ta upp tre huvudfrågor. De rör alla problem som behöver finna sin lösning. För det första gäller det dimensioneringen av utbildningsplatser, för det andra funktionshindrades studiesituation och för det tredje fler personer till spetsutbildningar. Det är viktigt att utbildningar på högskolan erbjuds som överensstämmer med de val som ungdomar gör. Till Kalle Larsson, som nyligen hade sitt anförande, kan jag bara säga att de allra flesta som söker till högskolan inte har några reella val. Det heter så fint att man kan välja ort och utbildning. Man kan inte det i dag. Systemet är oerhört styrt uppifrån, i stället för att det styrs av ungdomarnas val av utbildning. Den undersökning som i dag presenterades i ESO rapporten visade att arbetslösheten bland ungdomar var hög i Sverige om man jämförde med studerande i andra länder. Samtidigt var antalet unga i högskolan litet i vårt land. Detta är helt naturligt, och det kan förklaras. Det är självklart att det finns flera förklaringar, men det kan i allra högsta grad förklaras av att vi i dag inte erbjuder de platser som ungdomarna faktiskt vill ha. Samtidigt som det står tomma platser på teknikutbildningar står det otroligt många i kö till vissa humanistiska utbildningar. Dessutom finns det inga högskoleutbildningar som är direkt riktade till människor med klart praktisk begåvning och läggning. Dessa platser är i så fall väldigt få. De finns på YTH Regeringen fattar ensidigt beslut om dimensioneringen och tilldelar medel för bestämda utbildningsplatser och förväntar sig att studenterna är beredda att ta den utbildning där plats finns. Det är här vi har ett stort problem. Utbyggnaden av högskolan och därmed resursfördelningen bör i större utsträckning än hittills styras av studenternas val. Regeringen måste utforma ett system som gör att antalet platser på olika utbildningar i större utsträckning relateras till antalet sökande till olika orter. En ung människas intresse för humaniora - mänskligt liv - ändras inte till ett intresse för fysik eller tvärtom för att regeringen ger platser till vissa utbildningar. Intressen styrs inte i vuxen ålder utan när barnen är små. Den praktiska kunskapen undervärderas under hela skoltiden, trots att vi i dag vet att själva inlärningen och intresset för teknik vanligtvis startar just med att man praktiskt får handskas med dessa ämnen. Det går inte för regeringen att rätta till misstagen tidigare under skoltiden genom att fixa studieplatser på högskolan när det gäller tekniska ämnen och därmed fylla kvoten av tekniker. Regeringen måste starta tidigt och stimulera den praktiska kunskapen. Då kommer också det teoretiska intresset för teknik som följd. Det är min övertygelse. Den andra punkten jag skulle ta upp gäller funktionshindrades arbetssituation. Denna måste förbättras i högskolan. Högskolor och universitet måste handikappanpassas på ett oerhört annorlunda sätt än hittills. Det gäller lokaler, kringservice, tillgång till tolkservice och tillgång till studentbostäder. Den enskildes intresse och kompetens ska styra valet av utbildning oavsett om man har handikapp eller ej. Det är förvånande att regeringen inte satsar på den centrumbildning som faktiskt finns och den kompetens av europeisk klass som finns i samverkansprojektet mellan Örebros och Linköpings universitet. Regeringen har över huvud tagit inte ens nämnt det i handikapplanen. Det gäller Centrum för handikappvetenskap, som har en kvalitet på europeisk nivå och som har flerårig och dokumenterad verksamhet när det gäller vad man bör göra och vilka livsvillkor som handikappade och funktionshindrade har inom högskolan, bl.a. Men den propositionen ska ju debatteras senare i kammaren. Om regeringen känt till denna verksamhet eller läst alla de dokument som har sänts till departementen hade man insett behovet av att satsa på de funktionshindrade i högskolan. Det är ju det som detta centrum lyfter fram, tillsammans med många andra frågor. Vi får aldrig glömma behovet av kunskapsproduktion inom olika områden som är eftersatta, och dessutom användandet av denna kunskap. Jag kan berätta om ett möte på en utskottsresa - en studieresa till Kalifornien i början av året - där jag träffade Elin på California State University, där hon studerade. Det är en handikappad tjej som valde Kalifornien framför Sverige. Hon tyckte att det var lättare att vara handikappad på ett universitet i USA än vad hon hade upplevt att det var här. Man kanske ska ta vara på sådana erfarenheter. Vi tror många gånger att vi är väldigt duktiga och väldigt framåt, men vi har våra brister i vårt land, och det är bristerna vi måste åtgärda. Det tredje temat, som jag vill ta upp i mitt anförande, rör spetsutbildningar. Jag tror att jag har tagit upp detta i varje debatt som vi har haft i kammaren om högskolor och forskningsfrågor. Och med det dagsaktuella läge som vi har i landet vill jag återigen beröra läkarutbildningen. Det gäller specialistläkarna. I dagarna - jag tror att det var den 8 maj - startade en utbildning med 54 blivande läkare i Polen. I Sverige kostar en plats på läkarutbildningen ungefär 1 miljon kronor. Att utbilda polska läkare kostar 350 000 kr och att utbilda t.ex. iranska läkare kostar 60 000 kr, enligt de uppgifter som Landstingsförbundet har tagit fram. I höstas fanns det 10-15 sökande per plats till läkarutbildningen. Minst nio av tio behöriga sökande till den här utbildningen - kompetenta ungdomar - får alltså inte förverkliga sin framtidsdröm och får inte arbeta med att få den kunskap som krävs för att de ska bli läkare. Det är en omloppstid på 13 år för specialistutbildningen i Sverige. Nu tycker jag att det är tur att det finns invandrare som är beredda att komma till Sverige och arbeta. Det är tur att vi kan lösa problemet så här när det är ett akut behov, men behovet har inte uppstått i dag, inte ens i går. Det uppstod i förrgår. Dessvärre ser vi samma behov framöver. Det finns inga prognoser som visar på att denna enorma brist på läkare och framför allt specialister ska minska. Vi kommer att ha den framöver. Vården behöver läkare. Ibland har jag frågat mig om socialdemokrater i ledande ställning aldrig blir sjuka. Är det enbart de starka, friska som får komma i partiets politiska topp? Vi som har behövt läkare en gång i tiden är innerligt tacksamma över att bemanningen har funnits. En slutsats som jag vill dra av den här problematiken är att vårt land får svårt att hävda sig som kunskapsnation om vi inte kan tillfredsställa vårt samhälles behov. Sedan kan mycket väl människor från andra länder komma hit, men vi ska inte täcka framtidens behov genom att utbildningen ska ske på andra ställen. Därför behöver vi satsa pengar, basresurser, redan nu på spetsutbildningar. Det kommer ändå att ta tid innan de är färdigutbildade. Risken med att vi inte har tillräckligt många utbildningsplatser är också att forskningen blir lidande. Utbildning och forskning är förenliga. Fru talman! Det är hög tid att skapa en helhetssyn med långsiktighet på den högre utbildningen. Det gäller flera områden, och jag har nämnt vikten av att ungdomars intresse för humaniora tas till vara och att tekniska intressen måste initieras i tidiga år, gärna genom att man uppvärderar den praktiska kunskapen i skolan. Jag har talat om vikten av att varje människas, också de funktionshindrades, förutsättningar ska tas tillvara och, slutligen, att problemet med spetsutbildningar, med exemplet från läkarutbildningen, måste lösas. Det måste ges resurser utanför regleringsbreven till dessa utbildningar. Fru talman! Jag ställer mig bakom alla våra reservationer och yrkanden, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 1, under mom. 17.
Fru talman! Jag skulle egentligen vilja ställa två frågor till Yvonne Andersson. Den första är: Ställer kristdemokraterna upp på utbyggnaden av den högre utbildningen när det gäller antalet platser? Det har ju stor betydelse inte minst för tillgängligheten. Jag skulle till att börja med vilja ha svar på den frågan. Den andra frågan rör Vänsterpartiets reservation i det här betänkandet. Det finns ju många uppfattningar - Yvonne Andersson skulle möjligen kalla dem fördomar - om kristdemokraternas inställning till homosexuella. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till Yvonne Andersson och ge henne chansen att något utveckla sin syn i dessa frågor. Vilken bild anser Yvonne Andersson bör förmedlas till t.ex. lärare och poliser om homosexualitet? Är den situation som vi har i dag bra? Om Yvonne Andersson anser att den är bra i dag undrar jag om hon är oense med RFSL och andra, t.ex. Vänsterpartiet? Om hon anser att situationen i dag är dålig undrar jag om hon egentligen har några skäl till att inte stödja vår reservation.
Fru talman! När det gäller den första frågan kan jag säga att vi i samband med vårpropositionen motionerade om att det antal platser som nu finns på högskolan ska frysas under de närmaste tre åren. Anledningen har helt enkelt att göra med kvaliteten. På många håll är det i dag inte godtagbar kvalitet på samtliga platser. Det är viktigt att man ger medel, så att kvaliteten kan upprätthållas. Resursnivån har legat kvar trots löneökningar och annat, vilket gör att det är ett allt lägre antal undervisningstimmar. I Lund var man t.ex. nere på 4-6 lektionstimmar per vecka på vissa utbildningar. Och det är oanständigt, tycker vi. Kvaliteten är oerhört viktig. Kalle Larssons andra fråga gällde reservationen, som jag inte till fullo har i huvudet just nu. Jag kan möjligtvis tycka att det inte i detta läge finns anledning att peka ut olika gruppers intressen i den undervisning som ges för blivande lärare. Jag tror tvärtom att man ska ge en bred och allsidig syn på sexualiteten. Ibland är jag oroad för att man lyfter fram vissa grupper, så att man inte alls beaktar att det också finns andra grupper. Deras syn på sexualitet riskerar att glömmas bort. Jag tror att man ska ha med den allsidiga delen. Och det är viktigt att lärarna får ökad kunskap om samlevnadsformer.
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att färre studenter kommer att kunna gå på högskolor och universitet om Yvonne Anderssons budgetförslag går igenom. Tillgängligheten skulle alltså minska, eftersom man från kristdemokraternas håll vill frysa antalet platser under de kommande åren. Jag är, liksom Yvonne Andersson, mån om att kvaliteten på utbildningen är god, men jag kan också konstatera att en avgörande kritik i den här ESO-rapporten ändå är att antalet utexaminerade är för få. Att man i det läget bör minska antalet studenter som kan examineras tycker jag är en märklig uppfattning. När det gäller den andra frågan förstår jag att Yvonne Andersson inte själv har föreslagit att man nu särskilt ska lyfta fram den situation som homo och bisexuella befinner sig i när det gäller vilken bild som förmedlas i olika utbildningar. Det är därför som Yvonne Anderssons parti inte har väckt någon motion om detta, utan det är vi som har gjort det. Men nu finns ju all möjlighet att faktiskt stödja den här reservationen. Om den går igenom skulle den kunna innebära att man ger Högskoleverket ett uppdrag att göra en kartläggning av vilken bild som egentligen förmedlas och sedan föreslå eventuella åtgärder. Det står inte på något sätt i motsatsställning till att man har en öppen syn på sex och samlevnadsundervisningen över huvud taget i skolan eller någonting annat som Yvonne Andersson har nämnt än så länge i alla fall. Jag vidhåller att jag tror att det vore bra, inte minst för kristdemokraternas anseende i dessa frågor, om man visade att man också var beredd att se den diskriminering som drabbar homo och bisexuella i samhället i dag.
Fru talman! Först och främst, Kalle Larsson, ska inte antalet studerande minska. De platser som finns ska kvarstå, men jag tror att även Vänsterpartiets ledamöter är medvetna om att det har funnits lediga platser under den här tiden, därför att styrningen är så hård mot ett visst håll. Sedan kan jag inte låta bli att ifrågasätta en del och möjligtvis ställa en motfråga. Vi har fullt förtroende för Högskoleverkets kvalitetsgranskning när det gäller det innehåll som ges i högskoleutbildningar, så jag tror inte att några extra direktiv om sex och samlevnadsundervisningen på lärarutbildningar eller annat behöver utfärdas här och nu. Däremot är det mer förvånande för mig - jag hade inte tänkt att gå i clinch med Kalle Larsson om det för jag har upptäckt mönstret sedan länge - att man från Vänsterpartiet inte är beredd att yrka bifall till att vi ska hjälpa de funktionshindrade att få möjlighet att studera över hela landet. Det finns frågor som man från Vänsterpartiet på något vis springer ifrån för att i hög grad ägna sig åt en fråga. Det är lite synd för det finns flera grupper i samhället att arbeta för som över huvud taget inte uppmärksammas på samma sätt i dag.

Fru talman! Centerpartiets mål är att skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle. Med det menar vi att det är viktigt att nå hela folket och att utbildningen ska ske i hela landet. Alla har inte möjlighet att flytta till orter med utbildning. Därför måste utbildningen flytta ut. Många av studenterna har i dag familjeansvar, och 30 % av de studerande är över 30 år. Detta gör att många är bofasta på orter där det inte finns högskolor. Därför är det väldigt viktigt, tycker vi i Centerpartiet, att satsa på distansutbildning. För att främja decentraliserad utbildning och distansutbildning behöver resurstilldelningssystemet i högskolan förändras så att större hänsyn tas till den lägre genomströmning som faktiskt är vanlig i distansutbildningen. Regeringen bör återkomma med förslag om hur detta ska genomföras. Det bör kunna finansieras med öronmärkta pengar. Dessutom anser vi i Centerpartiet att distansutvecklingsmyndigheten i Härnösand bör få ett bredare mandat, fler högskoleplatser och ställning som en egen högskola - en distanshögskola. Teknisk utrustning har ofta vållat problem i samband med distansutbildning. Elektroniska kommunikationsmöjligheter till rimliga priser är en avgörande förutsättning för distansstudier. Där ser vi i Centerpartiet att det måste ske en snabb utbyggnad av den digitala infrastrukturen, den måste prioriteras. Med andra ord: bredband till alla var de än bor i landet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 5 under hemställanspunkterna 10 och 16. För oss i Centerpartiet är det viktigt att studenten ska stå i centrum för utbildningspolitiken. Vi har under de senaste två mandatperioderna medverkat till den största utbyggnaden av den högre utbildningen någonsin i Sverige. Under de senaste tio åren har antalet högskoleplatser ökat med 50 %. Det viktigaste just nu är därför att matcha den utbyggnaden genom att tillföra resurser för att stärka kvaliteten. Nyrekryteringen av lärare har inte ökat i samma takt som utbyggnaden av studieplatser. Därför måste högskolorna få ett andrum för att besätta lärartjänster och höja forskningsandelen. En strategi för ökade forskningsresurser och säkrad kvalitet i undervisningen måste läggas fast för alla högskolor. Vid utskottssammanträdet i tisdags blev vi uppvaktade av bl.a. Sveriges förenade studentkårer. De talade om att de tycker att det är viktigt att satsa på kvalitet och att utbyggnaden har gått lite väl fort. De sade i klartext att de 500 miljoner som regeringen plussat på utbildningsbudgeten med bör satsas på pedagogisk upprustning och inte på fler platser. Deras ordval "bör" lät mera som ett "ska", men av förklarliga skäl kan de naturligtvis inte tala om hur regeringen ska placera pengarna. För att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen, att fler ska ha möjlighet till högre studier, måste vi satsa på en högre utbildning - inte då bara genom fler platser utan genom att se till att det finns möjligheter som ett bra studiestöd, en bra studiesocial miljö och en hög kvalitet på skolan och utbildningen. Senast i dag har vi kunnat läsa om en ESO-studie, som föregående talare har varit inne på. Där får Sverige inte ett bra betyg. Det sägs också att det krävs krafttag inom svensk utbildningspolitik. Vi i Centerpartiet är beredda att ta det krafttaget genom att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen och öka kvaliteten på våra skolor. Frågan är om regeringen och socialdemokraterna är det. studie som vi kunnat läsa om i dag. Fru talman! Centerpartiet har lyssnat till studenterna, och vi har i vår budget föreslagit en särskild satsning för att öka kvaliteten. Vi vill förstärka forskningen och forskarutbildningen vid högskolor och universitet. Vi vill satsa under en treårsperiod 1,2 För att öka kvaliteten har vi också motionerat om vikten av att lärarna i högskolan har goda ämneskunskaper med en sammanhållande kompetens i pedagogik, didaktik och metodik. Vi avstår dock från att reservera oss i detta moment eftersom regeringen kommer med en proposition om lärarutbildningen i dagarna där vi hoppas att våra tankar är tillgodosedda. Därför nöjer vi oss med ett särskilt yttrande i det här betänkandet. Fru talman! De funktionshindrades studiesituation i högskolan har också tidigare talare varit inne på, hur angeläget det är att bevaka, följa upp och utvärdera deras studiesituation. Därför har vi motionerat om det, och det gläder oss att utskottet har samma uppfattning och att ett antal förslag har tagits fram i en rapport när det gäller resurstilldelningen. Från Centerpartiets sida vill vi påpeka att det är viktigt att undanröja alla eventuella hinder för funktionshindrade. Särskilt vill vi se på dyslektikerna. Man ska inte glömma bort hur viktigt det är att högskoleprovet anpassas till dyslektiker och erbjuds lika många gånger som de ordinarie högskoleproven. I betänkandet finns många motioner, så det bli lite tvära kast mellan olika angelägna frågor. Vi i Centerpartiet har också motionerat om studenternas mantalsskrivningsort. I dag tvingas studenterna att mantalsskriva sig i den ort där de studerar. Tanken med detta var säkerligen god när det genomfördes, men frågan är hur genomtänkt det var om man nu ser på det med lite demokratiska ögon. Det är visserligen bra för den ort där de studerande bor under studietiden, för den orten får fler medborgare. Jag vet själv det från Sundsvall som jag kommer ifrån. Vi slåss hela tiden med Umeå om vilken som ska bli Norrlands huvudstad. För oss var det väldigt positivt. Vi sade att nu kommer vi att gå om Umeå, för vi kommer att få så många studenter till Mitthögskolan. Men det finns också avigsidor i detta. Om en student exempelvis är politiskt aktiv och väljer att studera i en annan ort, innebär mantalsskrivningstvånget att man ska skriva sig på studieorten och att man i det fallet måste avsäga sig det politiska uppdraget. Då finns det risk för att den studerande tycker att det inte är någon idé att engagera sig politiskt, och det kan jag som politiker inte se som positivt. Svaret från utskottet på vår motion är att riksdagen avslog en liknande motion under förra riksmötet. Det svaret känns som ett billigt svar, och vi kommer med säkerhet att återkomma även nästa riksmöte med förslag liknande de vi hade i den här motionen. Fru talman! Det talas i dag väldigt ofta om hur värdefullt det är med social kompetens. Det är viktigt att tro på sig själv och att även känna empati för andra. Det är ett av de områden som jag talat mest om sedan jag kom in i riksdagen. Det är min fasta övertygelse att självförtroende och empati kan tränas upp genom drama. Det är viktigt att börja träna detta redan i förskolan och sedan fortsätta upp i puberteten. Till det behövs pedagoger som behärskar ämnet. I dag utbildas dramapedagoger vid två folkhögskolor. Den ena kommer förmodligen att upphöra med utbildningen på grund av för små resurser, vilket i så fall är tragiskt. Båda folkhögskolorna har ansökt om att få högskolestatus på sin utbildning. Min högsta önskan är att de kommer att få det. Det är i alla fall glädjande att pågående utredning om högskolans styrning ska analysera möjligheterna till att förbättra dagens system. Det känns som ett steg i rätt riktning. De fyra motionerna om dramapedagogutbildningen kan förhoppningsvis leda till positivt beslut i utredningen. Därför är det viktigt att vi håller grytan kokande och eldar på med debatter. Fru talman! Till sist några ord om studiefinansieringen. Centerpartiet vill införa ett nytt system. Ett nytt studiefinansieringssystem måste vara hållbart och förutsägbart, såväl för den enskilde som för staten. Med ett nytt system kan vi minska den sociala snedrekryteringen. Vårt mål är att bidrag och lån ska utgöra vardera 50 % av totalbeloppet. Återbetalningen bör utformas som ett modifierat annuitetslån på 20-25 år och fribeloppet bör höjas med två basbelopp. Centerpartiets förslag innebär att skuldbördan blir hanterlig för alla studenter. En av de saker som man pekade på i ESO utredningen var att problem inom högskolan kan bero på faktorer såsom studiestöd eller utbildningens inriktning i grundskolan eller gymnasieskolan. ESO har påbörjat en motsvarande studie som man räknar med ska presenteras i höst. Det ska bli mycket intressant att se vad den studien kommer fram till.

Fru talman! En liberal högskolepolitik siktar mot att skapa självständig och oberoende högskolemiljö. Vi tror att med större frihet utvecklas forskare och studenter. I dagens betänkande från utbildningsutskottet vill däremot majoriteten avslå ett antal motioner som skulle kunna utveckla universitet och högskolor i positiv riktning. Genomgående har utskottet sagt nej till förslag som skulle minska centralstyrning och plantänkande. I den offentliga debatten i Sverige har situationen inom den svenska högskolan hamnat lite i skymundan av problemen i ungdomsskolan. Men det finns många tecken som tyder på att situationen för akademisk utbildning och forskning har fått allvarliga problem under 1990-talet. Grundutbildningen på våra högskolor har fått mindre resurser. Pengarna räknat per student har minskat med 20 % under 90-talet. För tio år sedan gick det en lärare på tio studenter, i dag är det en på För att få fler lärare och för att få fler forskare behöver högskolorna öka rekryteringen till forskarutbildningen. Därför har Folkpartiet i flera år velat avsätta mer pengar till forskning. Nu visar dagens färska ESO-rapport att svensk högskola i många avseenden får bottennoteringar vid en jämförelse med åtta andra länder. Färre personer under 34 år har högskoleexamen än i de jämförda länderna. Antalet examinerade från tekniska och naturvetenskapliga utbildningar är lägst. Dessa siffror tyder på ett stort misslyckande för den svenska modellen med kraftig central planering av studieplatser och styrning av olika högskolors utbyggnad. Folkpartiet anser att högskolepolitiken inte får bli för nyttofixerad och präglad av plantänkande. Det får inte bli en ensidig inriktning på att högskolan ska lösa arbetsmarknads och regionalpolitiska problem. Folkpartiet delar inte regeringens starka tilltro till en central politisk styrning av högskolan. En sådan styrning får olyckliga konsekvenser. De senaste åren har högskoleplatser stått tomma på många håll där en stor utbyggnad har skett, samtidigt som det är långa köer till andra högskolor. Jag anser att studenterna ska ha frihet i val av studieort. Resursfördelningssystemet måste därför utformas så att högskolor som har ett högt sökandetryck tillförs mer resurser, om de kan och är intresserade av att utöka för att möta ett sökandetryck. I dag finns det en alltför stor obalans mellan de högskolor som har ett stort antal sökande och de som har ett mindre antal sökande. Även studenternas val av studieinriktning måste ske fritt och vila på den enskildes motivation, engagemang och intresse. Studier som tvingas fram på grund av att intagningen till vissa kurser är kraftigt begränsad blir mindre framgångsrika och leder ofta till avbrott eller byte av inriktning efter några terminer. Fria högskolor måste ha rätt att anpassa kursutbudet efter studenternas val och inte vara bundna av att ett antal platser på olika utbildningar fastställs av riksdagen för varje enskild högskola. Utgångspunkten måste vara att människor klarar sig bäst om de får satsa på något som de är motiverade för. Att begränsa människors valfrihet - när de är beredda att låna pengar till studier - är i själva verket inte rationellt, eftersom studieresultatet då oftast blir sämre. Fru talman! Studenternas föreningsfrihet måste äntligen garanteras i lag. Kårobligatoriet är en rest från en förgången tid som snarast måste avskaffas. Argumentet att kårobligatoriet behövs för att studentdemokratin ska fungera håller inte. Studentmedverkan i olika organ måste bygga på frivilligt engagemang. Studenterna blir inte aktivare av att tillhöra en studentkår där bara några procent röstar i de studentpolitiska valen. Studenternas inflytande måste i större utsträckning än hittills komma till sin rätt genom att studenterna tar aktiv del i planeringen av sina studier och i uppföljningen av kvaliteten på undervisningen. Genom kursutvärderingar, gemensam planering av kursernas uppläggning och stor frihet att välja får den enskilde studenten ofta ett större inflytande över sin studievardag än genom att rösta på representanter till olika styrelser. På olika sätt har regeringen de senaste åren minskat universitetens och högskolornas frihet. Ett sådant område är antagningen till högre utbildning. ESO rapporten om antagningen till högskolan som kom nu i maj innebär en svidande kritik av dagens centraliserade antagningssystem. Rapporten konstaterar att antagningssystemet innebär en misshushållning med mänskliga resurser. Det finns ingen garanti för rättvis behandling. Sökandes förutsättningar för studier tas inte till vara. Den sociala snedrekryteringen motverkas inte. En avgörande slutsats i rapporten lyder: "De som söker kommer inte in, de som kommer in börjar inte." Även denna rapport är ett underkännande av idén om en kraftig central planering och idén om att staten i förväg kan räkna ut vilken kvantitet studenter som ska utbildas inom olika kurser. Det finns ett stort intresse på olika håll i högskolevärlden att utforma lokala antagningssystem. Folkpartiets uppfattning är att högskolor måste tillåtas att i större utsträckning själva använda sig av antagningstester och intervjuer för att avgöra om studenten verkar ha förutsättningar för en viss utbildning. Ett system med lokala antagningsregler kan naturligtvis kritiseras för att antagningsreglerna ser olika ut vid olika högskolor, men lokala regler innebär också en möjlighet för studenten att söka sig till den högskola som bäst motsvarar hans eller hennes kunskaper och intresse. ESO-rapport. Är ni beredda att ompröva den hårda styrningen av antalet platser till olika utbildningar? Är ni beredda att ompröva ert gamla motstånd mot att låta högskolorna ha friare antagningsregler? Ett viktigt led i att skapa friare högskolor är att det utvecklas fler högskolor som inte styrs direkt av staten. Därför vill Folkpartiet att fler högskolor ombildas till att vara drivna av fristående stiftelser på det sätt som Chalmers i Göteborg och Jönköpings högskola i dag är. Naturligtvis ska även privata högskolor som kan utvecklas ha samma ekonomiska stöd som andra, om de uppfyller uppsatt kvalitetskrav. Ett exempel på fristående högskolor är de teologiska högskolorna i Stockholm, Uppsala och Örebro. De har förutom teologisk utbildning även musikutbildning och socionomutbildning. I dag har dessa godkända högskolor mindre bidrag per student än vad statliga högskolor har. Jag beklagar att majoriteten inte vill rätta till sådana orättvisor. Fru talman! Debatten har hittills inte visat att vänstermajoriteten är beredd att ompröva sina gamla ställningstaganden. I dag blir det förmodligen inga beslut om att öka valfriheten för studenterna eller om att flytta mera makt ut till enskilda högskolor. Frågan om utbildningspolitiken är den verkliga framtidsfrågan, så Folkpartiet kommer att fortsätta att driva de här frågorna. Fru talman! Jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2 vid mom. 5, men jag står bakom alla övriga reservationer.
Fru talman! Ulf Nilsson säger att debatten hittills inte har visat några tecken på omprövning och anger sedan ett antal saker som Folkpartiet skulle vilja se förändras. Det är nog riktigt att debatten hittills inte har visat att alla här inne har blivit folkpartister, och låt mig säga att det är gott att så är fallet. Jag hör till dem som sällan är överens med Ulf Nilsson, och jag tror att både Ulf Nilsson och jag är rätt nöjda med den situationen. Men jag tänkte välja en lite annan infallsvinkel just nu. Vi brukar nämligen i åtminstone ett fall kunna hitta varandra. Det gäller diskriminering i allmänhet, då inte minst diskriminering av homosexuella. Min enkla och ödmjuka fråga till Ulf Nilsson är varför Folkpartiet inte har valt att stödja den reservation som Vänsterpartiet har fogat till det här betänkandet.
Fru talman! Jag begär inte att Kalle Larsson ska bli folkpartist. Men jag skulle vara intresserad av att höra om inte Kalle Larsson eller andra trots allt påverkas av rapporter som visar att antagningssystemet fungerar på ett mycket dåligt sätt. Antagningssystemet uppfyller inte alls de mål om att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen och att människor ska få läsa vad de vill, som det är meningen att antagningssystemet ska uppfylla. När det gäller reservationen om diskriminering av homosexuella var det en avvägning som jag gjorde i utskottet hur många enskilda detaljer med uppdrag till universitet och högskolor som vi skulle yttra oss om. Det var ju över 100 motioner, och de handlade om många andra angelägna områden också. Varken Kalle Larsson eller någon annan behöver tveka om var jag personligen eller Folkpartiet står när det gäller kraftigt motstånd mot all form av diskriminering av olika människor, oavsett om det handlar om folkgrupper eller sexuell läggning. Det gäller även vår inställning i andra frågor som gäller just sexuell läggning, som partnerskaps och adoptionsfrågor osv. Därför behöver Kalle Larsson inte tveka i den frågan, även om jag i just det här fallet valde att låta bli att stödja enskilda motioner som riktar in sig på speciella forskningsobjekt.
Fru talman! Ulf Nilsson kan vara lugn. Självfallet drar man slutsatser av fakta som framkommer i debatten. Det pågår en utredning om högskolans styrning, och det kommer en proposition om rekryteringen till högskolor och universitet. Jag ser fram emot att få vara med och påverka den, så att den blir riktigt bra. Sedan blir jag lite fundersam när Ulf Nilsson säger att han har valt att inte stödja vår reservation därför att det finns så många tillfällen där man ger förslag till direktiv, utredningar osv. Det här är ju ett ganska specifikt problem som handlar om vilken bild som förmedlas via utbildningarna till dem som ska möta människor som ofta själva har fördomar, nämligen unga människor och människor i allmänhet i samhället. Dessa människor ska väl ändå inte själva vara bärare av de här fördomarna, och de ska definitivt inte få dem stärkta genom sin utbildning. Att Ulf Nilsson och Folkpartiet väljer att inte ställa sig bakom vår reservation har jag svårt att uppfatta på något annat sätt än att man antingen är nöjd med den nuvarande situationen eller att man inte tycker att det här är ett bra sätt att komma till rätta med just det problemet. Då blir min följdfråga: Vilket annat sätt har Ulf Nilsson och Folkpartiet tänkt sig för att vi ska kunna få en bättre bild förmedlad till dem som utbildar sig till exempelvis lärare och poliser av homosexuellas situation och deras rätt till sin egen identitet?
Fru talman! Kalle Larsson har inte sagt något i dag som tyder på att han och Vänsterpartiet är beredda att ompröva sina gamla ställningstaganden vad gäller centralstyrning av resurstilldelning och antagningssystemet. Den proposition som Kalle Larsson nämner kan vi hoppas på kommer att innehålla nytänkande. Det återstår bara att se om den gör det. Jag och Folkpartiet bevakar att människor behandlas på ett respektfullt sätt, oavsett vad de har för sexuell läggning, vilken folkgrupp de tillhör, vad de har för tro eller politisk uppfattning. Det är en viktig fråga för oss. Sedan gör man, som sagt var, en avvägning i utskottet om ifall man ska bifalla enskilda motioner om miljö, om homosexualitet, om jämställdhet osv. Det är som sagt över 100 motioner, och det är många angelägna frågor som tas upp. Jag har den här gången valt att koncentrera mig på de stora, principiella huvuddragen i högskolepolitiken.

Fru talman! Vi håller i dag en debatt om den nuvarande högskolan och, utgår jag från, även om den framtida högskolan. Vi håller debatten i en tid då förändringarna sker mycket snabbt. När forskarna någon gång i framtiden med ett ord ska sammanfatta den tid som vi i dag lever i, tror jag att just ordet snabbhet kommer att vara det ord som allra bäst beskriver vad som sker runtomkring oss. Informationsmängden är i dag enorm och oerhört lättåtkomlig genom den nya informationstekniken. Genom den nya informationstekniken har världen blivit global på ett sätt som vi för bara ett tiotal år sedan hade väldigt svårt att föreställa oss. Vi har i dag möjligheten att väldigt snabbt ta till oss ny information och ny kunskap, inte bara från vårt eget land utan från hela världen, och vi kan göra det samtidigt. Vi kan jämföra och ta ställning till olika kunskaper och utbud samtidigt. Det här kommer naturligtvis att förändra högskolan och högskolans roll. Det livslånga lärandet blir något helt naturligt på grund av att just internationaliseringen och informationsmängden ökar i den takt som de gör. Ingen är opåverkbar, och ingen blir opåverkad av den tid som vi befinner oss i. Man kan säga att efter tusentals år av den bofastes hegemoni är nu nomaden tillbaka. Med det menar jag inte enbart och bokstavligt den rumsliga förflyttningen, utan jag menar i ännu högre grad den mentala och intellektuella rörligheten. Man kan inte slå ned sina bopålar och säga att här tänker jag förbli resten av mitt liv, därför att världen runtomkring mig förändras så snabbt att jag också måste flytta på mig. Vad har högskolan för uppdrag och roll i ett samhälle som ser ut på det här sättet? Kunskapsmonopolet är ju faktiskt brutet. Informationen kommer ifrån alla håll. Nu är det mångfalden och rörligheten som kommer att styra verksamheten. Och jag frågar då igen: Vilket uppdrag och vilken roll ska högskolan ha i det samhället? Antalet motioner som vi behandlar här i dag är ju väldigt stort. Motionerna avspeglar också väldigt tydligt dels den debatt som förs, dels den bild som målas upp av den nuvarande högskolan, som jag ska återkomma till, men också den kommande högskolan och dess uppdrag beskrivs i debatten. Men jag tycker att den beskrivs väldigt svepande och svävande. Jag skulle väldigt gärna vilja få vissa begrepp tydliggjorda och konkretiserade för mig. Jag ska ta upp några som jag tycker att vi ska diskutera och försöka att konkretisera. Det ena begreppet, som vi har mött i flera inlägg här i dag, är att högskolan och universiteten måste frigöra sig från staten. Då vill jag diskutera vad man menar när man säger det. Vad innebär det? Vi har i den moderata reservationen en skrivning som säger att fler universitet och högskolor bör ges möjlighet att frigöra sig från staten. Fler universitet och högskolor - det betyder alltså att ett antal universitet och högskolor har frigjort sig från staten. I skrivningen tar man Chalmers som ett exempel. Då är frågan: Anser man att Chalmers har frigjort sig från staten? Jag menar, Chalmers finns fortfarande med under budgettitel 16 i budgetpropositionen. Chalmers "frigjordes" från staten med en rejäl grundplåt från löntagarfonderna. Vad jag förstår finns Är Chalmers frigjort från staten? Vad menar man när man talar om att frigöra sig från staten? Vi måste reda ut de här begreppen. Folkpartiet säger att man måste skapa fler studieplatser genom att etablera fler fristående universitet. Då skulle jag också vilja ha en förklaring. Menar man att man ska skapa helt nya lärosäten för att få fler nya studieplatser? Hur ska det ske i så fall? Ska det ske med statliga medel eller ska det ske genom att andra finansiärer går in och möjliggör den här frigörelsen? Det är också begrepp som jag tycker att vi måste reda ut. Det talas vidare om sundare konkurrens. Då betyder det att man har en konkurrens, men den är inte sund. Jag skulle gärna också vilja ha detta utrett för mig från Folkpartiets och Ulf Nilssons sida. Vad menar man med en sund konkurrens i motsats till en osund konkurrens? Sedan har vi ett mycket älskat begrepp som används i alla sammanhang, nämligen begreppet kritisk massa. Vad är kritisk massa? Är det tio forskare? Är det tjugo forskare? Det sägs ju att god studie och forskningsmiljö genom bl.a. en viss kritisk massa av forskare är nödvändig. Då måste man reda ut det här begreppet, anser jag, för att det ska bli lite vett och sans i debatten. Vi måste veta vad vi menar med våra begrepp för att vi ska komma framåt. Jag tror att vi alla är eniga om att fler människor i landet behöver ha en högskoleutbildning. Vi socialdemokrater har satt upp ett konkret mål, nämligen att 50 % av en årskull före 25 års ålder ska påbörja högskolestudier. Det är ett konkret mål. För att nå det målet krävs det alltså också en del konkreta beslut för att framför allt kunna motivera nya grupper att söka sig till högskolan. De grupper som i dag finns i högskolan kommer väldigt ofta från det vi kallar överklass och medelklass, och jag tror att man där snart är i taket när det gäller hur många ungdomar man kan få in från de här grupperna i högskolan. Alltså måste vi politiker på central nivå ge förutsättningar för andra grupper att ta sig in i högskolan. Då får det inte längre vara så att vår grundinställning till antagningen till högskolan är att denna antagning är ett privilegium. Den måste bli en rättighet. Då måste vi ha antagningssystem som inte i första hand har tillkommit för att sålla bort studenter. Vi måste ha antagningssystem som öppnar högskolan för ytterligare människor och grupper och ger dem möjlighet att ta sig in. Det är med den utgångspunkten jag vill diskutera antagningssystem. Vi måste ha en aktivare rekrytering. Vi måste ha nya pedagogiska metoder för att de studenter utan studietraditioner som kommer in i högskolan verkligen ges möjlighet att stanna kvar där och att slutföra de studier man har tänkt sig att slutföra. En högskola som ska svara mot det nya uppdraget och det nya samhället måste vara en högskola som har öppnat sina fönster och dörrar mot samhället, en högskola som är lyhörd och lyssnar av: Vad är det för krav som ställs ute i det samhället? Då krävs det också att samhället har insyn högskolan. När man i det sammanhanget utmålar de externa ledamöterna i högskolornas styrelser som personer som egentligen inte ska vara där tycker jag att man på något sätt är på väg att låsa dörrarna till högskolan inifrån igen och göra den till ett slutet sällskap där ingen egentligen har insyn från oss som fördelar ut pengarna. Sedan gäller det ESO-rapporten, som så väldigt många i dag har tagit upp. Det är en intressant rapport. Det intressanta är egentligen vad vi kommer att göra med de uppgifter som faktiskt finns där. Det är lite farligt att diskutera med utgångspunkt från rubriker i DN som säger att svensk högskola har bottennivå. I rapporten, som jag har med mig här, står det ordagrant att Sveriges position i fråga om utbildning belyses genom 22 olika indikatorer. I fråga om åtta, eller drygt en tredjedel, av dessa indikatorer ligger Sverige under medelnivå. Men när det gäller två tredjedelar av indikatorerna, 14 stycken, ligger vi över medelnivå och i topp. Så DN:s rubrik ska vi akta oss för att diskutera med utgångspunkt från. Då kommer vi snett. Vi måste fortsätta utbyggnaden av grundutbildningen på högskolan. Det är ju en förutsättning för att fler ska ges möjlighet att komma in. Vi måste också fortsätta utbildningen av forskare, och vi får inte låta goda arbetsmarknadstider, sådana som vi har i dag, betyda att vi slår av på takten. Det kanske var det stora misstag, om vi ska vara självkritiska, som vi gjorde under 80-talet. Vid utskottets högskoledag som vi hade i veckan, den 9 maj, tycker jag att vi fick en väldigt god genomgång av dels alla krav, dels alla önskemål från Högskoleförbundet. Men vi fick även en väldigt bra lista på allt som faktiskt håller på att hända, allt som är i rörelse, förändring och utredning, för att just skapa förutsättningar för en högskola som är redo att ta på sig nya uppdrag för det nya samhälle som så snabbt växer fram runtomkring oss. Med det här yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! När det gäller högskolefrågor och skolfrågor över huvud taget i dag kan man inte vara nöjd om man med nöjd menar att man tycker att man lever i den bästa av världar och att tingens ordning är god i nuläget. Det krävs nämligen hela tiden att vi följer upp och förändrar utbildningen så att den faktiskt passar till de krav som ställs på den enskilda individen och på hela samhället i dag i den snabba förändringstakt som samhället befinner sig i. Vad jag ville säga när jag läste högt ur själva ESO-rapporten till Per Bill och även till andra i debatten som refererade till den är att man ska akta sig för att debattera med utgångspunkt i DN:s rubriksättning när det gäller rapporten. Vi ska nog läsa den och se vad vi är bra på - vilket denna rapport ju visar väldigt tydligt att vi faktiskt är - och vad vi är sämre på. Sedan bör vi naturligtvis, vilket är det intressanta, gå vidare med att förbättra de svaga punkter som finns enligt ESO-rapporten. Och där kan vi mycket väl ta Danmark som exempel. Där har man varit väldigt duktig på att följa upp den här typen av bench marking och göra riktade insatser för att göra förbättringar just där man har svaga punkter.

Det är nog det första svaret som jag skulle ge.
Fru talman! Majléne Westerlund Panke frågar vad jag menar med kritisk massa. Det handlar om sådana saker som antalet forskare, antalet doktorander, storleken på forskarresurserna och möjligheter till kontakter med omvärlden. När vi fördelar forskarresurser bör det styras av kvalitetsaspekten, där man har möjlighet att upprätthålla hög kvalitet på forskning. Vi får återkomma till detta när vi har mer tid. Men forskningspengar kan inte fördelas procentuellt lika på något sätt över hela landet, utan de måste fördelas efter var förutsättningarna att bedriva god forskning finns. Majléne Westerlund Panke säger att man inte kan föra debatt utifrån vad som står på DN Debatt. Men låt mig nämna den förra ESO-rapporten, som det inte har talats om på DN Debatt i dag i alla fall. Den visar ju att antagningssystemet är en misshushållning med mänskliga och samhälleliga resurser. Den visar att det inte ger någon garanti för rättvis behandling, och den visar att antagningssystemet inte för närmare målet om social utjämning. En friare antagning och ett friare system där resurser följer studenterna dit de söker sig skulle ge fler platser för förstahandsval i den svenska högskolevärlden. Med det menar jag att vi får en sund konkurrens när resurser för fler studenter dit de söker sig och där antagningen uppmuntrar studenter att söka sig till det som de är intresserade av. I dag har vi alldeles för många som går på andra och tredjehandsplatser. Jag vill fråga Majléne Westerlund Panke varför ett sådant här nyare och friare antagningssystem skulle stänga ute studenter. I stället skulle det ju ge fler möjlighet att läsa det som de önskar och där de önskar.
Fru talman! Jag skulle vilja ge Ulf Nilsson en liten bakgrundsbeskrivning. Vi hade ju under ett antal år ett sådant antagningssystem som Ulf Nilsson beskriver som fritt för det enskilda lärosätet. Den erfarenhet som gjordes av det antagningssystemet var väl inte att man använde det för att möjliggöra för fler grupper att ta sig in i högskolan? Det var väl snarare så att man ganska snabbt utarbetade effektiva sållningssystem för att få exakt den student som passade den utbildning som högskolan planerade? Vissa studenter var inte önskvärda alls. Och det berodde inte på vad de hade för kunskaper, Ulf Nilsson, utan på var de hade fått sina kunskaper. Kom man med kunskaper från folkhögskola var man alltså inte önskvärd alls och kom man med kunskaper från komvux var man väl inte heller riktigt önskvärd överallt. Den här typen av antagningssystem, som är fria för varje lärosäte, utgår jag från att Ulf Nilsson inte vill beskriva så som de faktiskt fungerade när de under ett antal år var i kraft. Jag utgår från att Ulf Nilsson och jag är överens om att ett antagningssystem för den moderna högskola och det nya samhälle som vi här har försökt att diskutera med utgångspunkt i måste vara ett system som ger fler studenter möjlighet att ta sig in på högskolan.
Fru talman! Jag anser fortfarande att det inte är något fel i att utgå från att människor som tas in på utbildningar också ska vara lämpliga för de utbildningarna. Jag vet inte om det finns någon undersökning som visar att Majléne Westerlund Panke har rätt i att universiteten diskriminerade människor beroende på vilka skolor de hade skaffat sig rätt behörighet på. I så fall är det allvarligt. Om det finns bevis för det får vi återkomma till detta. Poängen är att ha en allmän högskolebehörighet. Folkpartiet anser att studentexamen bör återinföras som en grundläggande högskolebehörighet och att, förutom denna grundläggande behörighet, fria antagningsregler, bör utformas. 40-50 års högskolepolitik dominerad av Socialdemokraternas uppfattning om hur man motverkar snedrekrytering har misslyckats. Det är inte mindre snedrekrytering till högre utbildning i dag än det var för 30-40 år sedan.
Fru talman! Om vi helt kort ska diskutera snedrekryteringen kan jag säga att vi hela tiden har diskuterat med utgångspunkt i de verktyg som vi har utformat i tron att vi ska kunna komma åt den sociala snedrekryteringen. Vi har diskuterat detta med utgångspunkt i studiestödssystemet och antagningssystemet men vi har väldigt sällan och alldeles för lite diskuterat det med utgångspunkt i det inre livet på universitet och högskolor. Det handlar då om attityder, traditioner, pedagogiska metoder, sättet att bemöta den student som kommer in på universitet och högskola utan studietradition och akademiska traditioner från familjen. Vad jag i mitt huvudanförande menade var att det är väldigt viktigt att diskutera just utifrån pedagogiska metoder inom högskolan. Jag tror att det här har att göra mer med attityder och dolda läroplaner - ett begrepp som vi lärt oss när det gäller grundskolan och gymnasieskolan - än med antagningssystem och studiestödssystem. Det är ju väldigt lätt för oss politiker att diskutera med utgångspunkt i politiska beslut. Värre blir det när vi ska gå in på de underliggande attityderna, något som vi haft med som en erfarenhet i diskussionerna om jämställdhet. Det är här som svårigheten finns när det gäller att komma åt och förändra saker.
Fru talman! Majléne Westerlund Panke oroar sig här väldigt mycket för snedrekryteringen och talar bl.a. om att man bör komma med konkreta förslag till åtgärder. Själv ger hon dock inga förslag. Jag kan inte låta bli att undra här. Vi centerpartister har lämnat ett förslag till socialdemokraterna om att göra en studiesocial utredning. Där blev svaret nej men det är kanske läge nu att säga att det är dags att ta nämnda utredning. Där kan vi kanske påverka snedrekryteringen. Därför undrar jag hur Majléne Westerlund Panke ser på den saken. Vi tycker att det är viktigt att studenterna sätts i centrum. Studentkårerna har krav på ökad kvalitet. De vill ha forskarresurser, doktorandtjänster och lärare. Majléne Westerlund Panke talar här om att fler studenter ska få utbildning. Vad vi säger är att fler studenter behöver få en god utbildning och att det ska vara hög kvalitet. Jag skulle vilja veta hur socialdemokraterna ser på detta.
Fru talman! Jag lyssnade faktiskt uppmärksamt på Birgitta Sellén när hon kom in på diskussionen om dimensioneringen av högskoleplatser. Jag märkte nämligen plötsligt att det jag har upplevt som Centerns grundinställning, som vi delade under förra mandatperioden - att möjliggöra för fler studenter att få plats på högskolan genom en mycket snabb utbyggnad - plötsligt började ifrågasättas från centerhåll. Man talade om att de 500 miljoner kronor som var avsatta i budgeten och som vi ska diskutera i ett annat sammanhang kanske skulle satsas på kvaliteten snarare än på nya platser. Själv ser jag inte det sammanhanget som särskilt absolut - dvs. att en utbyggnad med ytterligare platser skulle innebära försämrad kvalitet. Men nog var det en gir, Birgitta Sellén, när det gäller Centerns grundinställning till en utbyggnad av högskolan, eller har jag helt fel?
Fru talman! När det gäller de 500 miljoner kronorna refererade jag till vad studentkårerna sade om hur man tyckte att de pengarna borde användas. Det var vad jag sade i det sammanhanget. Jag tycker inte att jag kan stå bakom detta med att vi har gjort en gir. Vi talar väldigt mycket om kvalitetshöjande åtgärder i utbildningen och vi har faktiskt 10 000 platser fler i vårt förslag. Vi har satsat 1,2 miljarder på ökad forskning osv. Vi satsar också på bättre studiemedel. Jag kan inte låta bli att återkomma till ESO-studien. Jag har läst hela studien, inte bara rubriken. Det står där: Problem inom högskolan kan ju bero på faktorer som studiestöd. Kanske är anledningen till snedrekryteringen att studiestödet inte är utbyggt så som det bör vara. Därför skulle jag gärna vilja ha svar på frågan om hur Majléne Westerlund Panke ser på den aspekten.
Fru talman! Jag har förmånen att vara ordförande i KY-kommittén, som leder försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning. I dag har vi 12 000 studenter i försöksverksamheten. De läser på samma finansiella villkor som högskolestuderande. När det gäller kvalificerad yrkesutbildning har vi lyckats rekrytera grupper som högskolan aldrig lyckats rekrytera. Väldigt många av dem är unga män från yrkesinriktade program på gymnasieskolan och många är invandrare; detta trots att man läser med lån. Det här gör att vi har börjat fundera lite grann på studiestödet och dess roll för social snedrekrytering. Här har vi ju grupper inne i verksamheten. Men när man frågar de här studenterna visar det sig att det är helt andra saker som gjort att man har satt sig i skuld för att studera två, ibland tre år inom kvalificerad yrkesutbildning. För det första kan man läsa på hemorten. För det andra är man övertygad om att få jobb direkt efter genomgången utbildning. För det tredje, och kanske inte minst väsentligt, gör utbildningens längd och innehåll att man är villig att sätta sig i skuld för att få en kvalificerad eftergymnasial utbildning. Vi får kanske tänka ett par gånger till kring studiestödets roll i sammanhanget.
Fru talman! Jag hörde att Majléne Westerlund Panke talade om att målsättningen var att 50 % av ungdomarna skulle gå på högskolan. Jag kan inte låta bli att förena det med den erfarenhet av KY utbildningen hon berättar om. Det är faktiskt väldigt många som går den. Kan man tänka sig att det faktiskt är ett problem att vi inte får fler att skaffa sig högskoleutbildning därför att högskolan inte erbjuder det utbud som möter ungdomarnas intresse och behov? Jag vill ta det exempel jag tog tidigare, som stämmer överens med den ESO-rapport som många av oss har nämnt i dag. Men vi har två problem. Majléne Westerlund Panke tillhör det parti som gärna vill toppstyra, själv tillhör jag den grupp som gärna vill se individens behov och vilja. Men här förenar vi oss i exemplet runt läkarutbildningen, en spetsutbildning som väldigt många ungdomar vill gå och har behörighet till. Vi har också ett stort behov i samhället, som Majléne Westerlund Panke och hennes parti egentligen skulle vilja tillfredsställa, nämligen att vården får fler läkare. Likväl ordnar man inte fler platser än som har gjorts, så att vi inte har en chans att tillgodose det behov som finns. Hur ser Majléne Westerlund Panke på det?
Fru talman! Allra helst hade jag velat diskutera begreppet spetsutbildning, som Yvonne Andersson använde i sitt inlägg och definierade som läkarutbildning. Jag har nog en liten annan definition på vad spetsutbildning är, men jag ska inte gå in på det nu. Läkarutbildningen är naturligtvis en utbildning som dels är nödvändig, precis som Yvonne Andersson säger, dels har den gått i vågtoppar och i vågdalar, lite grann beroende på hur man har ansett att behovet har sett ut. Just nu är vi uppe på en vågtopp igen. Vi behöver fler läkare. Detta beroende på att vi t.ex. har stora pensionsavgångar. Nu börjar även läkarnas fackliga organisation säga att vi behöver fler läkare. Men vi har ju faktiskt varit nere i vågdalarna, där samma organisation har påpekat att man inte behöver utbilda lika många läkare. Men om man ska se tendenser när det gäller tilldelning av platser, Yvonne Andersson, har faktiskt antalet platser på läkarutbildningarna ökat under de senaste åren. Just nu är vi väl alla besjälade av att möta den stora millenniekrisen, som inte var datorer utan 40-talisternas uttåg, för att göra ett lite skämtsamt inlägg. När det gäller läkarutbildningen börjar man väl inse att det finns behov.
Fru talman! Jag är glad att Majléne Westerlund Panke tillstår detta. Men jag har själv fått del av Landstingsförbundets utredningar och de visar fram till år 2020 att vi inte har en chans att uppfylla behovet ens med de planer som finns. Det är en ytterst liten ökning som vi får i år om man jämför med behovet. Jag gillade den öppna framställning Majléne Westerlund Panke gjorde, att vi skulle se både svaga och starka delar i ESO-rapporten. Det tycker jag är en bra och problemlösande attityd till en rapport. Men då tycker jag också att man kan förvänta sig att den sittande majoriteten, med socialdemokrater och stödpartierna, ska tillstå när det finns svaga punkter, ska tillstå att vi här behöver ta ett grepp och se över detta. Där känner jag, efter den debatt vi har fört i dag, att det lite grann finns ett slags försvarsmekanism. Man ska till varje pris tala om hur bra man är. Jag tycker att det vore bättre och skulle ge mer av engagemang och kreativitet om vi vågade se var problemen finns och om vi var beredda att lösa dem för funktionshindrade, när det gäller läkarproblematiken och att ta tag i de svårigheter som finns med att det är alltför få utbildningar i relation till ungdomarnas behov också när man ser till innehållet.
Fru talman! Jag har i mitt anförande och även i mina repliker försökt att måla upp den stora övergripande problematiken när det gäller en högskola uppbyggd och förändrad för att möta de nya krav som det nya samhället ställer. Yvonne Andersson nämner delar av den problematik som finns, detaljer som läkarutbildning, funktionshindrade studenter osv. Men som jag ser det är att ta tag i funktionshindrade studenters situation en del av det stora greppet, nämligen att öppna högskolan för fler grupper, att inte omöjliggöra för någon att gå på högskola. Jag vill lyfta in det i det sammanhanget. Jag talade även om att en högskola, och högskolepolitiker också för den delen, måste vara lyhörd för samhällets behov. I det sammanhanget ser jag behovet av fler läkare som en del. Per Bill tog upp behovet av civilingenjörer som en del. Men det handlar just om att ha en högskola som är lyhörd för de behov som finns i samhället. Eftersom det trots frigörelse från staten faktiskt är vi politiker här i denna kammare som beslutar om fördelningen av medel är det också viktigt att vi prioriterar de behov som är störst och var medlen ska satsas.

Fru talman! Majléne Westerlund Panke sade i inledningen av sitt anförande att det som karakteriserar utvecklingen just nu är snabbheten. Det tror jag är en bra beskrivning av hur man uppfattar situationen. Det gäller naturligtvis också utvecklingen av universitet och högskolor och inte bara samhället runt omkring. Kanske är det snabbheten i utvecklingen som har varit problemet. De många nya utbildningsplatserna i grundutbildningen har alltså kommit till under de senaste åren, och alla är överens om att de behövs. Många har citerat ESO-rapporten. Det mest uppseendeväckande i rapporten som kom därifrån tycks vara att Sverige i jämförelse med de andra länderna hade relativt få högskoleutbildade. Alla var överens om att det var en brist. Då är det väl bra att vi har byggt ut antalet platser. Alltså ingen oenighet där. Men det här skedde kanske för snabbt. Vi får påminna oss att det skedde under en period när vi hade en svag ekonomi. Vi fick lov att hushålla med pengarna. Så var det för några år sedan. Och det var hög arbetslöshet. Självklart är det god politik att i tider av hög arbetslöshet öppna möjligheter i landet att studera. Men förberedelserna för den reformen, för utbyggnaden av grundutbildningar på högskolor och universitet hanns inte med riktigt. Man kan kanske tala om underlåtenhetssynder under 80-talet, som Majléne Westerlund Panke också nämnde. Man skulle naturligtvis ha förberett sig bättre genom att se till att man hade en tillräckligt stor och kompetent lärarkår ute på universitet och högskolor som kunde ta hand om de nya kullarna. Man skulle ha sett till att man fick en förändring i universitets och högskolors sätt att undervisa eftersom det kom in nya studerandegrupper. Om 50 % av dem som lämnar gymnasiet ska börja på högskolan så kommer vi att få en heterogen studerandegrupp, och de gamla undervisningsmetoderna kommer inte alls att kunna fungera. En ny pedagogik borde alltså ha utvecklats, men det har inte kunnat ske i god tid. Det arbetet kommer nu lite grann i efterhand, och där är väl huvudproblemet. Utbyggnaden fortsätter. Alternativet att man inte skulle ha gjort utbyggnaden eller att vi ska stoppa den tror jag inte är särskilt tilltalande, utan det gäller att så snabbt som möjligt få i gång forskarutbildningen och öka den ytterligare. Regeringen har anslagit medel för att öka antalet doktorandtjänster, som det i första hand gäller. Omställningen av universitet och högskolor ser totalt olika ut beroende på om det är ett av de gamla stora universiteten man talar om, eller om det är en av de nya små och medelstora högskolorna. De stora universitetens problem är naturligtvis omställningen i ett samhälle som utvecklas snabbt. Universiteten har inte, om vi ser historiskt på det, karakteriserats av något slags snabbhet i omställningen utan har snarare varit ganska tröga traditionsbärare. Där har vi nu fått en omorganisation med kraftfullare styrning av universiteten. Vi kan förvänta oss att de nya styrelserna med lite hårdare nypor kan göra inte bara utbyggnad av universiteten, utan också rationaliseringar och viktiga förbättringar. De små och medelstora högskolorna måste få resurser. Där är naturligtvis kompetensen ett problem, eftersom landet förfogar över för få forskarutbildade än så länge. Det går inte att lösa snabbt. Tiden måste ha sin gång. Men jag tror att vi är överens om att man bör satsa starkt på forskarutbildningen för att komma i kapp. Det finns också andra saker som behöver till. Vi behöver öka rörligheten på universiteten så att vi får en rörlighet i lärar och forskarkåren. För närvarande har man i stort sett tillsvidareförordnanden på alla de här gamla tjänsterna - professorer och lektorer. De dominerar helt. Det är naturligtvis inte särskilt lyckat att ha den situationen på ett universitet och en högskola, där man i stället skulle flytta på sig, byta och vara ute i internationell verksamhet. Man kanske också borde vara ute i företag en viss period och sedan komma tillbaka osv. Den flexibiliteten bör komma tillbaka. Rörligheten för studenter är viktig, i synnerhet nu när vi snart har 40 olika högskolor. Då är det naturligtvis viktigt att en student som vill ha en viss utbildning kan flytta på sig och studera ett tag vid en viss högskola, sedan åka i väg till en annan osv. "Studieort" kanske inte är något bra begrepp för den framtida synen på var man ska befinna sig när man studerar. Många har väckt motioner om rörligheten internationellt, dvs. att studenter ska få möjligheter att åka utomlands och studera vid andra universitet och högskolor. Det är utmärkt, men man har missat behovet av rörlighet inom landet - och inom Norden, naturligtvis. Jag ska kort säga några ord om de tidigare inläggen. Kalle Larsson från Vänsterpartiet tog upp frågan om näringslivet. Det förstod jag inte riktigt - att näringslivet skulle ha för stort inflytande på universiteten. Det är en originell syn i en tid när vi alla efterlyser en större samverkan mellan universitet och högskolor och små och stora företag ute i samhället. Kalle Larsson kanske kan utveckla detta. Birgitta Sellén tog upp frågan om utbyggnaden. Där har Centern en lite speciell syn. Man vill sätta klackarna i marken och inte utöka antalet grundutbildningsplatser, om jag har förstått rätt. Är det inte så? Nehej, då har jag missuppfattat den punkten. Däremot är vi eniga - Miljöpartiet och Centern - när det gäller distansutbildningen. Den kommer att vara en väldigt viktig del av utbildningen just med tanke på regionalpolitiken och tillgången till högre utbildning ute i glesbygden. Men jag delar inte alls Centerns syn på distansutbildningsmyndighetens framtid och att det skulle bli en separat högskola av detta. Jag tror att det är viktigt att myndigheten får behålla den uppgift som den har nu, nämligen att vara ett centrum som stimulerar och utvecklar distansutbildningens teknik och pedagogik vid de existerande högskolorna och universiteten. Ulf Nilsson har lagt tonvikten vid att bråka på regeringen, och därmed också på Miljöpartiet och Vänstern gissar jag, när det gäller centralstyrningen av universitet och högskolor. Det tycker jag är djupt orättvist, eftersom vi väl aldrig någonsin i högskolornas historia har haft så mycket frihet som nu. Vi har ju också en minister som ideligen säger att man vill decentralisera beslutsfattandet och att besluten ska ligga ute på högskolor och universitet - dem som de berör. Medlen för forskning ska handhas av forskarna själva i majoritet i Vetenskapsrådet, i forskningsråden osv. Vi har varit väldigt försiktiga här i riksdagen med att göra sådana här styrningar. Men låt mig ta ett konkret exempel på det som Ulf Nilsson tog upp. Det gäller fördelningen av grundutbildningsplatser, där studenterna själva ska kunna välja. Det låter bra, men jag tror att det är illa genomtänkt om man ska ha detta som metod i en period när man håller på att bygga upp nya högskolor. Vad blir studentvalet värt med en högskola som man inte vet någonting om - en nystartad högskola? Och hur går det om alla de som skulle vilja komma till ett visst stort, traditionellt universitet skulle komma dit? Jag bor själv i Uppsala. Det är en trevlig stad, men skulle alla flytta dit så blev det ingen trevlig stad längre. Per Bill tog upp en central fråga. Det gäller universitetens frihet. Jag tror att vi båda värnar universitetens frihet, och regeringen gör så också. Jag tycker till skillnad mot Per Bill att det är viktigt att universitet och högskolor verkligen har sin frihet garanterad av staten. Det är alltså mycket viktigt att riksdag och regering håller i ansvaret och kan garantera den friheten. I samma ögonblick som vi släpper taget om universitet och högskolor släpper vi också möjligheten att garantera friheten. Jag tror att det kan gå bra något år, i synnerhet om man har en fin sponsor vid något stort företag. Men att sedan successivt bli beroende av ett par företag i stället garanterar knappast den friheten, och framför allt inte öppenheten när det gäller utvecklingen i framtiden. Universitets och högskolors frihet tror jag alltså garanteras bäst av att staten tar sitt ansvar och ser till att friheten verkligen behålls, att pengarna kommer dit, att besluten fattas ute på stället och att forskarna själva avgör vilken forskningsinriktning som ska tas. Jag känner trycket av den frågestund som närmar sig, och jag får kanske avsluta mitt anförande där.

Nu följer frågestunden. Följande statsråd kommer att delta: jordbruksminister Margareta Winberg, kulturminister Marita Ulvskog, försvarsminister Björn von Sydow, näringsminister Björn Rosengren och finansminister Bosse Ringholm. Jordbruksministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Herr talman! Jag har en fråga till Margareta Winberg. Den gäller stödreglerna för ekologiskt jordbruk. Såsom det har kommit oss till känna i Miljömålskommittén gynnar de vallodling på bekostnad av naturbetesmarker. Biologisk mångfald är ett viktigt mål som vi har ställt oss bakom i riksdagen. Det är också föremål för en utredning hur vi ska närma oss detta så att inte antalet arter av växter och djur minskar. Såväl från Hushållningssällskapet i Jönköping som från de ekologiska odlarna och från Länsstyrelsen på Gotland har det framkommit att ett stödsystem där man räknar arealenhet vall per djurenhet leder till att man i flera fall planterar vall på naturbetesmark. På så vis försvinner det vi vill bevara.
Herr talman! Den fråga som Karin Svensson Smith tar upp är uppmärksammad. Det är en mycket allvarlig fråga. Senast i dag fanns det i någon av våra stora tidningar en lista över hotade arter. De är ganska många, nämligen ungefär 4 000. De har en osäker framtid i Sverige. Detta är värt att ta på mycket stort allvar. Det har sin grund i utvecklingen inom jordbruket. Det som tidigare var ängs och hagmark har till stor del ersatts av åker. Här spelar naturligtvis vallodlingen också in. Vallodlingen är ju numera också ett ganska stort och omfattande stödberättigat område i Sverige. När det gäller ekologisk odling har vi för ungefär ett år sedan antagit ett nytt program i EU för den kommande sexårsperioden. För svensk del betyder det att den ekologiska odlingen kommer att bli mycket större. Vi har haft ett mål på 10 %. Nu kommer vi att gå upp till ett mål på 20 % år 2005. Jag hoppas att vi där kan möta och tillgodose det Karin Svensson Smith tar upp så att dessa farhågor inte blir besannade.

Herr talman! Innebär detta att jordbruksministern är beredd att vidga begreppet när det gäller det arealunderlag per djurenhet som man måste ha för att kunna få ut det här stödet till ekologisk odling? När stödet utformades var det säkert avsett så att man skulle ta mark i anspråk som nu används för sädesproduktion, vilket vi har överskott på. Flera av dessa meddelar att som stödet praktiskt är utformat kommer det att innebära att man använder naturbetesmarkerna, där vi har merparten av de hotade arterna, och planterar vall på dem.
Herr talman! Om de här farhågorna som Karin Svensson Smith tar upp också finns när det gäller det nya miljöprogrammet, är jag beredd att se över det.
Den gamla hagmark man planterat vall på kan man inte återfå. De växter och djur som fanns där försvinner för gott.
Man ska också komma ihåg att det innebär en ganska omständlig procedur att se över detta. Det innebär väldigt mycket kommunikation och förhandlingar med Bryssel. Men om det är så hotat som Karin Svensson Smith ger uttryck för, är jag naturligtvis beredd att titta på detta.
Herr talman! Jag ställer min fråga till näringsminister Björn Rosengren. Den har sitt ursprung i ett uppdrag som regeringen har gett till revisionsfirman Öhrling Coopers angående en utredning och analys av verksamheterna kring Vägverket Produktion. Enligt tidningsuppgifter pekar slutsatsen i den utredning som har presenterats tydligt på att verksamheterna bör omvandlas från att i dag drivas i verksform till att drivas i bolagsform. Slutsatsen i den här rapporten kan understrykas av att i gårdagens Västerbottens-Kuriren säger Vägverket Produktion Norr att man själv betraktar sig som oprofessionell i branschen och därför drar ned på verksamheten och permitterar folk. Min fråga är då: Är näringsministern beredd att i propositionsform följa rådet som har kommit från utredarna Öhrling Coopers att bolagisera för att på sikt även privatisera verksamheterna i Vägverket
Herr talman! Jag är väl medveten om denna utredning och detta förslag. Frågan bereds nu inom Regeringskansliet. Sedan får vi se var vi landar.
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern. I går demonstrerade tusentals oroliga småhusägare och bostadsrättsinnehavare här utanför riksdagen på Mynttorget. Det de demonstrerade mot var naturligtvis den fastighetsskattebomb som i detta ögonblick tickar i vårpropositionen. Om ingenting händer kommer det att bli en höjning med 8 miljarder kronor. Nu säger finansministern och biträdande finansministern lugnande att det inte kommer att bli så här mycket. Vi kristdemokrater och andra partier i oppositionen har ju redovisat hur vi vill frysa det här och avsatt pengar till det. Men vi har fortfarande inte fått något besked från finansministern här i kammaren. Det har inte heller alla dessa oroliga boende. Därför vill jag fråga finansministern igen. Om det inte blir en höjning på 8 miljarder, hur stor blir då höjningen?
Herr talman! Det är en fråga som har ställts ett stort antal gånger. Samma svar lämnas till Mats Odell. Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen i september månad med ett svar på den frågan. Jag antar att Mats Odell känner viss respekt för kammarens arbetsrutiner. Det är i september månad som budgetpropositionen lämnas. Därför kan jag inte ge något svar nu i maj månad. Mats Odell talar om fastighetsskatten, och då vill jag erinra om att fastighetsskattens andel av våra boendekostnader bara är mellan 5 % och 10 % av de totala boendekostnaderna. Man ska inte överdriva dess betydelse i sammanhanget.
Herr talman! Jag märker nu att finansministern redan börjar bagatellisera den höjning som man planerar och säger att detta i själva verket inte är så allvarligt för de boende. Vi vet ju att ovanpå fastighetsskatten, som har höjts kraftigt och som man nu planerar att höja ännu mer, ligger förmögenhetsskatten för många, inte minst för pensionärer som har byggt ett eget hem och amorterat ned sina lån. Jag ska hjälpa finansministern på traven här. Jag förstår att han kanske inte har finjusterat exakt hur mycket det blir. Men blir det över eller under 5 miljarder kronor? Vad tror finansministern själv?
Herr talman! Jag tackar för de ledande frågorna. Jag kan svara på ett lika ledande sätt. När jag lämnar en sakupplysning till Mats Odell, att av boendekostnaderna utgörs ungefär 5-6 % av fastighetsskatten för en vanlig hyresgäst och kanske 8-9 % för den som bor i småhus, säger han att jag bagatelliserar frågan. Jag lämnar en sakupplysning. Jag tror att var och en inser att fastighetsskatten inte är den största kostnaden för boendet. Regeringen avser att återkomma i september, Mats Odell. Jag tror att det är dags att acceptera riksdagens arbetsformer.
Herr talman! Jag har en fråga till Björn Rosengren. Regeringen och dess företrädare brukar då och då framhålla att man vill driva en politik som gör att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas. Det tycker vi i Centerpartiet är väldigt bra, och det driver vi också. Vi lägger konkreta förslag här i kammaren för att skapa förutsättningar för livskraft i hela landet. Bekymret för oss, och jag tror för de flesta som följer regeringens politik på olika områden, är att vi har svårt att se att det finns en ambition hos regeringen att leva upp till den här devisen om att hela landet ska leva. Vägnätet runtom i landet förfaller, men inga mer pengar anslås i budgeten. Björn Rosengren pratar om pengar men det kommer ingenting i budgeten. Nedsättning av arbetsgivaravgiften i inlandet har också försvunnit. Nu senast föreslår regeringen att riksdagen ska godta att tågtrafiken i hela landet ska vara med och betala Öresundsbron. Därmed går också regeringen ifrån den ursprungliga tanken att det är trafiken över bron mellan Malmö och Köpenhamn som också ska betala bron. Norrbotten och övriga landet när de tycker att det inte är rimligt att t.ex. Tågkompaniet, som nu tagit över nattågstrafiken till Norrland och som verkligen vill göra en bra trafik, ska betala mångmiljonbelopp i höjda banavgifter för att finansiera Öresundsbron?
Herr talman! Får jag börja med att göra det konstaterandet att banavgiften för finansieringen av tågtrafiken över Öresundsbron handlar om 15 kr per sovvagnsbiljett till Luleå. Det innebär alltså att en sovvagnsbiljett kostar ungefär 900 kr och på detta kommer att läggas ca 15 kr. Det ska ställas i perspektiv till att bygga Botniabanan, som är till för Norrland och Norrlands inland och som spelar en stor roll. Om den skulle finansieras på samma sätt, som nu finansieras via skattsedeln, skulle det bli 300 kr per biljett. Detta är en solidaritet som verkligen gynnas av de norrländska länen och dess inland.
Herr talman! Jag kan inte förstå att Björn Rosengren bagatelliserar det och säger att det är några kronor på en biljett. Det är ju att i efterhand ändra villkoren som många reagerar mot. Och det är inte bara Tågkompaniet, det är också BK Tåg, A-Train som driver Arlandabanan och andra som får vara med och betala det här. Det är ju att gå ifrån avtalet som från början byggde på att trafikanterna och tågen som trafikerar bron ska betala. Jag förstår verkligen att man är upprörd över att villkoren i efterhand ändras. Jag skulle gärna vilja ha ett lite tydligare besked från näringsministern. Han har ju tidigare lovat att se över det här. Har man nu sett över det här och konstaterat att det är så lite att det inte gör någonting? 10-15 miljoner för ett litet bolag som Tågkompaniet är naturligtvis väldigt mycket pengar som man tvingas lägga ut på resenärerna. Det är en orättvis politik som missgynnar möjligheterna att få hela Sverige att leva. Jag är förvånad över att näringsministern bagatelliserar det så till den grad.
Herr talman! Jag bagatelliserar inte, jag försöker att uttrycka fakta. Det är faktiskt så att alla skattebetalare i Sverige är med och betalar transportstödet. Det kostar 120 miljoner kronor. Alla svenskar är med och betalar, via skattsedeln, Botniabanan som kostar över 10 miljarder. Om man skulle finansiera och ta på samma sätt som man har gjort när det gäller Öresundsbron skulle det bli 300 kr på biljetten. Då tycker jag inte att det är orimligt, och jag har också sett över detta, att man får en kostnad på 15 kr. När det gäller vägarna vill jag också säga - även om man alltid kan säga att det inte är tillräckligt - att vi under den här treårsperioden lägger på ytterligare ca 2 miljarder där vi i första hand ska koncentrera oss på drift och underhåll.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jämställdhetsminister Margareta Winberg angående barnäktenskap. Det här är ju ett problem som framför allt drabbar unga flickor med invandrarbakgrund. En del av dem tillåts gifta sig ända ned till 15 år. Det förekommer också att de skickas utomlands av sina föräldrar för att gifta sig där och återkommer som gifta, och detta accepteras av svenska myndigheter. Jag tycker att det här är ett fruktansvärt slag mot jämställdheten. Det är ju en form av kvinnoförtryck att det här sker. Det är också allvarligt att de här flickornas skolgång hindras, att de hindras från att fullfölja sin skolgång. Det här sker ju också ofta innan de är mogna nog att självständigt fatta sådana här livsavgörande beslut. Sedan är det dessutom ett hinder mot integrationen. Om flickorna inte fullföljer sin skolgång och inte kommer ut i arbetslivet så integreras de inte i samhället. Det ökar också invandrarfientligheten eftersom det ju skapar fördomar även mot de invandrare som inte tillämpar barnäktenskap. Och det är ju trots allt ett fåtal som ägnar sig åt barnäktenskap. Det är naturligtvis svårt att göra något åt det. Men man kan t.ex. tänka sig att straffa de föräldrar som gör sådant här, att upplösa barnäktenskap och att införa enhetliga regler, dvs. ta bort 15-årsgränsen. Min fråga är om regeringen har uppmärksammat det här problemet och i så fall vad man kan tänka sig att göra.
Herr talman! Det som Hillevi Larsson tar upp är både svårt och väldigt angeläget att komma till rätta med. Jag är väl medveten om de saker som hon tar upp. Regeringen i sin helhet är det också. Vi funderar på hur vi ska kunna komma till rätta med det. Min uppfattning är att den som kommer till Sverige är skyldig att följa svenska lagar. Det är min grundinställning. Därav följer att man t.ex. när det gäller äktenskap inte bör tillåta barnäktenskap som Jag delar också uppfattningen att detta blir ett hinder mot integration därför att man utmärker sig så, och det kan också bli en grogrund för rasism och främlingsfientlighet. Men vi är uppmärksammade på det. Jag har ingen lösning som jag kan presentera i dag. Men jag hoppas att vi så småningom kan presentera en sådan för riksdagen.
Herr talman! Jag tackar så mycket för svaret. Men jag tror nog att man måste komma fram till lite mer konkreta åtgärder. Det räcker inte att man är medveten om problemet. I dag är det ju ofta så att man ser mellan fingrarna därför att man helt enkelt känner sig maktlös, t.ex. när flickor kommer hem i 13-14-årsåldern och är gravida. Då är det naturligtvis en maktlöshet. Ska man då upplösa äktenskapet? Vad ska hända med flickorna? Jag förstår problemen, men det är viktigt att sända ut signaler om att föräldrarna ska straffas. Det är de som ser till att äktenskapen ingås. Äktenskapen ska upplösas och det måste bli enhetliga regler för svenskar och invandrare. Det är några förslag. Jag hoppas att regeringen tar med sig de här förslagen och fortsätter att fundera kanske även på andra förslag.
Herr talman! Javisst lyssnar vi och tar med oss de förslagen. Jag kan ge ett annat exempel på hur kulturella skillnader har gjort att de som har kommit till Sverige inte får fortsätta att bedriva de kulturella traditionerna. Jag tänker på könsstympning som ju är en kulturell sedvänja i vissa länder i Afrika. Men där har vi i Sverige sagt att vi inte tillåter det. Vi har i lag förbjudit det, och det är inte heller tillåtet för en flicka att fara från Sverige till sitt hemland för att utföra den här operationen. Operation är kanske ett för fint uttryck, för det är oftast något helt annat det handlar om. Det är ett exempel som visar att vi successivt kräver att de som kommer till vårt land också ska följa vårt lands lagar. Vi ska se över också detta som Hillevi tar upp.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga om transporter av farligt gods. Av frågans karaktär är det osäkert för mig själv vem jag egentligen ska ställa den till - om den berör finansministern, näringsministern eller försvarsministern. Jag väljer att ställa den till försvarsministern. Godsmängden ökar och folkmängden likaså. Järnväg, båt och bil trafikerar ofta befolkningstäta områden. I sommar öppnar dessutom Öresundsbron. Transporter av farligt gods kontrolleras och bevakas av flera olika departement. Jag upplever tillsammans med många andra detta som en svaghet. Då undrar jag: Vad har regeringen gjort för att vi som bor utmed trafikstråken, t.ex. vägar och Öresundsbron, ska känna oss lugna och trygga när det gäller den kontroll som rätteligen kan utkrävas?
Herr talman! Det är riktigt att ansvaret är uppdelat på olika myndigheter. Regler för farligt gods är dessutom i långa stycken reglerade genom EU-föreskrifter eftersom de är gränsöverskridande. Jag kan nämna att när det gäller konsekvenserna av olyckor på järnväg har Banverket och Räddningsverket inlett ett undersökningsarbete som syftar till att se om det går att göra mer när det gäller att förbättra transporterna på järnväg. Ett problem som gäller järnvägstransporter är att järnvägarna går där samhällen har kommit att byggas. Det är bekymmersamt, och det får man påverka bl.a. när man gör nyanläggningar. Det finns ju ett aktuellt ärende som gäller frågan om genomfarten kring Jag vill understryka att när det gäller järnvägar menar man att mycket än så länge pekar på att de järnvägsvagnar som används i allmänhet klarar de påfrestningar som de utsätts för. Självfallet går det att göra förhållandena bättre.
Herr talman! Låt oss ta ett praktiskt exempel. Om en incident sker i anslutning till vatten och järnväg, och där det också finns väg, vem är det som i sista hand ansvarar för att det blir en bevakning över området och som tar ansvar för att skydda folket? Jag upplever det som en stor svaghet när man säger att det är flera olika departement. Borde inte allt detta läggas samman? Det kan läggas på Räddningsverket eller på ett av departementen så att vi konkret kan känna att det finns ett departement eller en myndighet som i framtiden verkligen ansvarar för säkra transporter av farligt gods.
Herr talman! När det händer en olycka är ansvarslinjerna entydiga och fungerar. Det är den s.k. räddningsledaren, som vanligtvis är en chefstjänsteman inom den kommunala räddningstjänsten, som utrustad med långtgående befogenheter leder och samordnar alla samhällets insatser. Enligt min åsikt har de stora olyckor eller tillbud vi haft inte visat att det finns några brister på den punkten. Problemen och utmaningarna ligger, enligt min åsikt, mest i samhällsplaneringen, dvs. dragningen av järnvägar och - i kanske något mindre mån - vägar och analyser av vad som kan hända om det blir olyckor och t.ex. gasutflöden. Men den akuta ledningskedjan fungerar, och enligt min åsikt fungerar den väl, i vårt svenska system.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Det är en fråga av mer principiell natur. Det pågår ju försöksverksamhet med en regionalisering av kulturverksamheten i Sverige. I de regioner där detta äger rum går hela statsbidraget till regionen som fördelar det till olika kulturinstitutioner, tillsammans med de regionala pengarna. Jag skulle vilja ha ett svar från kulturministern. Jag har hört att kulturministern för en tid sedan yttrade sig i den här frågan. Hur ser kulturministern på de försök som bedrivs just nu?
Herr talman! De regionala försöksverksamheterna i stort bedrivs i fyra regioner. I tre av dem är kulturen involverad. Det gäller Skåne, Kronobergs län och Gotland. Vad gäller situationen i Skåne tror jag att vi alla är ganska väl informerade om att kulturen har vissa problem i den regionala försöksverksamheten. Det är sådant som Kulturrådet naturligtvis mycket noga följer för vår räkning inför den utvärdering som ska göras av försöksverksamheten. Vi lägger inte ut riktigt hela statsbidraget till regionerna. En del av kulturpengarna har vi behållit därför att de inte passar in i den regionala försöksverksamheten om vi i möjligaste mån ska upprätthålla de nationella kulturpolitiska målen. Jag hoppas att utvärderingen kan ge ett bestämt svar på frågan om de nationella målen har kunnat upprätthållas även med dessa restriktioner i t.ex. Skåne, men också i de andra försökslänen. Jag är orolig på en del punkter.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på min fråga. Jag är också orolig eftersom jag är intresserad av en nationell kulturverksamhet. Därför är det tveksamt att fortsätta på den här linjen när försöksperioden är över. Man får inte plottra sönder kulturen i alltför små delar, då blir det inget av den. Det gäller att upprätthålla de mål som vi i stort sett är överens om. Jag avvaktar också den utvärdering man gjort. Jag kan nog, precis som kulturministern, konstatera att man redan i dag kan uttala en viss oro.
Herr talman! Jag tackar för stödet från Lars Hjertén. Jag tror att många av oss som, i likhet med Lars Hjertén, har sysslat med folkbildande verksamhet har praktiska erfarenheter av att vi faktiskt har en sammanhållen nationell kulturpolitik och att den är väldigt värdefull - kanske särskilt för de regioner som inte är så starka i sig själva. En solidarisk omfördelning kan ske om man har kulturpolitiken på en nationell nivå. Försöksverksamheten ska utvärderas, och vi får väl avvakta det. Tack!
Herr talman! Jag har en fråga till finansminister Vad jag förstår försiggår ovanliga företeelser på Finansdepartementet. Man förbereder ganska kraftiga skattesänkningar för vissa personer med höga inkomster. Men detta ska inte gälla alla, utan det är huvudsakligen tänkt att gälla utrikes födda experter och människor som flyttar hit. Min fråga är hur finansministern ser på rättvisan i att svenska experter och svenska duktiga människor ska undantas från detta, medan de som är utrikes födda ska få kraftigt sänkta inkomstskatter.
Herr talman! Det finns i flera EU-länder - Danmark och Nederländerna t.ex. - ett system med viss skattenedsättning för utländska experter såsom forskare och experter i företag. Sverige har under någon tid utarbetat ett sådant förslag och fick för någon vecka sedan EU-kommissionens godkännande för att ha en något lägre beskattning just när det gäller den här typen av utländska experter. Det syftar till att likställa svenskt näringslivs möjligheter att tillgodose ett behov av experter med exempelvis Danmarks och Nederländernas. Ur den synpunkten tycker jag att det är bra att vårt näringsliv får samma förutsättningar som andra länders näringsliv.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Frågan måste nog ställas om finansministern tänker ta initiativ till att samtala med sina europeiska kolleger inom EU angående detta. Det är ju ändå ett problem att man sänker skatten för dem som inte är från det egna landet. Det är ju ett svar på varför många människor lämnar Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet för att flytta till länder där det erbjuds bättre skattevillkor om man är väldigt duktig och har en kompetens som är efterfrågad. Tänker finansministern ta initiativ till att ta upp frågan med sina europeiska kolleger inom EU för att finna en lösning på detta? Det är otillständigt att experter som kommer utifrån ska ha lägre skatt än experter som är inrikes födda.
Herr talman! Vad jag vet är detta väl snarast ett av Johan Pehrson uppfunnet problem. Av mina kolleger har jag inte fått intrycket att det skulle vara något problem när det gäller beskattning av utländska och inhemska experter. Det är under en mycket kort övergångsperiod som man kan få den här skattenedsättningen. Det har inte rapporterats den typen av problem som Johan Pehrson talar om. Jag tycker att det är viktigt att svenskt näringsliv får samma förutsättningar som man har i Danmark och Holland. Det har också varit efterfrågat i många företag.
Herr talman! Jag har en fråga till näringsminister Björn Rosengren. Jag tänker här från Dalabänken prata litet regionalpolitik. Hur ser planerna ut för ersättningsjobb för det snart avvecklade Dalregementet? Vilka myndigheter övervägs och hur arbetar Näringsdepartementet för att få fram de privata jobb som utlovats?
Herr talman! Vi har nu kommit långt i den här processen. Den s.k. centrala omställningsgruppen är i full gång. Vi har utsett omställningsgrupper i de kommuner som berörs. Vi har också utsett kontaktmän, både män och kvinnor, som har i uppdrag att bara jobba med en speciell del av de här kommunerna. Vi bedömer att såväl när det gäller de privata jobb vi har utlovat som de offentliga jobben, dvs. hela eller delar av våra myndigheter, kommer vi att hålla den tid vi har utlovat. Vi har redan satt i gång processen i flera kommuner. Därtill har vi i vårpropositionen avdelat 300 miljoner kronor. Vi har redan gjort bedömningen att vi behöver 200 miljoner av dem för de privata initiativen - alltså sådant som ska leda till privata jobb - och 100 miljoner när det gäller offentliga jobb. Jag ser ljust på den här processen. Tack.

Herr talman! I den skrivelse och det program som jag har redogjort för här i riksdagen ingår dels tidigareläggning av infrastrukturella investeringar, bl.a. vägar, dels utbildningsplatser. I en del av kommunerna handlar det väldigt mycket om att få fler utbildningsplatser i högskolan.

Herr talman! Jag vill verkligen bestämt förneka att det här handlar om en budgetteknisk fråga. För mig är alkohol och alkoholskador ett stort socialt problem, inte en fråga om budgetteknik. Men det är klart att om vi kan bidra till att minska alkoholdrickande och alkoholskador genom att nu exempelvis förstärka tullens resurser, vilket skedde i vårpropositionen, tycker jag att det är väldigt bra. Det är dessutom viktigt att vi kan återkomma i höst med ytterligare förslag för att förstärka alkoholpolitiken. Jag tycker att det i första hand är en viktig social fråga.

Herr talman! Det kan lönebildningsmässigt vara dyrare att anställa en som suttit länge och som har ålderskvalificerat sig för en högre lön, men jag skulle ändå kunna tänka mig att det visar sig vara tvärtom när man räknar på det. Jag ska verkligen se över detta, men frekvensen av långtids och korttidssjukskrivningar är nog generellt sett lägre bland äldre än bland yngre. Man måste ha en helhetsbild av detta. Jag ska ta till mig detta, titta på det och be att få återkomma.

Herr talman! Sverige är ju en varm förespråkare av utvidgningen, och det gäller naturligtvis också beträffande de baltiska länderna. Ett problem som jag som jordbruksminister och som jordbruksministrarna generellt inom EU har stött på är: Hur ska det gå till i verkligheten, när vi vet att det finns ganska många bönder? I Polen finns det t.ex. 2 miljoner bönder. Det finns en tro och en förhoppning i de här länderna att de ska komma in på lika villkor. I en viss mening kan man tycka att det vore rättvist. Problemet är att om de ska komma in på lika villkor måste man antingen höja medlemsavgiften för de nuvarande medlemsländerna eller förändra jordbrukspolitiken för de nuvarande medlemsländernas bönder. Annars går ekvationen ekonomiskt inte ihop. Den svenska regeringen och naturligtvis jag själv har livligt förespråkat en förändrad jordbrukspolitik, som innebär en viss neddragning av nuvarande bönders nuvarande stöd för att därmed bereda möjlighet för de nytillträdande bönderna att få del av samma stöd.